Herr talman! Omfattningen av de militära utgifterna har debatterats i kammaren hela dagen i dag. Näringsutskottets betänkande nr 43 har nära anknytning till den förda debatten, även om de frågor som här behandlas inte speciellt har det aktuella försvarsbeslutet som utgångspunkt.

Detta har medfört att tiotusentals anställda inom industrier med militär produktion ställer frågan, vilka sysselsättningsalternativ som finns vid en nedskärning av den militära verksamheten. Koncentrationen av denna produktion till vissa orter, exempelvis Linköping och Karlskoga, gör den kommunala planeringen mycket osäker. I den skrift om system Viggen 37 som försvarsdepartementet nyligen utgivit framgår att tusentals människor kommer att vara sysselsatta med Viggenprojektet. En avsevärd del av SAAB-Scanias produktion i Linköping gäller Viggen. Man måste fastslå att det är orimligt att något som helst program för civilt utnyttjande av dessa och andra militärt bundna resurser inte finns. Det finns nämligen inget program. Den slutsatsen kan man dra ur näringsutskottets betänkande. Utskottet bygger i stor utsträckning sitt ställningstagande på det svar industriministern lämnade på en interpellation av herr Israelsson för en månad sedan. Detta svar, liksom utskottets betänkande, begränsar frågan till vilka följder det nu aktuella försvarsbeslutet eventuellt kan få. Då kommer man fram till att läget inte är särskilt allvarligt. Men är ordet nedrustning obekant för utskottsmajoriteten? Det nu träffade beslutet kan inte betecknas som nedrustning, utan möjligen som en minskad takt i upprustningen. Att industridepartementet tillsammans med andra berörda departement följer utvecklingen och överväger vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att underlätta de omställningar som försvarsbeslutet kan medföra, som industriministern anförde och som nu utskottet åberopar, får väl anses som en självklar uppgift, men det har föga med frågan om ett långsiktigt program att göra. Så länge ett sådant program saknas kan upprustningsivrarna fortsätta att använda arbetslöshetshotet som ett motiv för fortsatt miljardrullning till militära ändamål. I vissa framställningar får man nära nog en känsla av att kanoner och militärflygplan kan tillverkas som AMS-jobb! I verkligheten bindes i dag enorma resurser i form av forskning, teknik, yrkesskicklig arbetskraft, byggnader, maskinpark och pengar för militära ändamål i stället för att satsas på angelägna uppgifter. Eller för att uttrycka saken som FN-rapporten ”Avrustningens ekonomiska och sociala konsekvenser” gör: ”Det finns så många krav som tävlar om en nyttig användning av resurser frigjorda genom avrustning att det verkliga problemet är uppställande av en prioritetsskala. De viktigaste av dessa krav skulle utan tvivel redan vara väsentligen tillgodosedda om det inte vore för kapprustningens skull.” I en reservation till utskottsbetänkandet av herr Hallgren påpekas att nuvarande planeringsberedskap är fragmentarisk och kortsiktig och inte bygger på någon översiktlig och genomtänkt prioritering av alternativa produktslag. Dessa brister kännetecknar också utskottets skrivning, som reducerar frågan till ett återgivande av industriministerns yttrande, att förändringarna i industribeställningarna borde kunna kompenseras genom att berörda företag ökar sin civila produktion. Visserligen vill man inte bortse från att vissa företag och orter kan komma att möta omställningsproblem. Men detta kan man inte med bästa vilja i världen beteckna som ett program för civilt utnyttjande av krigsmaterielindustrin, som vpk-motionen begärt. Visserligen är rustningsindustrin privatägd, och detta är givetvis ett otillfredsställande förhållande. Från vpk har vi också begärt förstatligande av krigsmaterielindustrin. Men man måste komma ihåg att vissa industrier väsentligen byggts upp kring statliga beställningar av militär natur. Det är inte ägnat att inge de anställda särskilt stor trygghet om man säger att det är dessa industriers sak att ordna civil produktion. Erfarenheterna är nog så bittra för de anställda i fråga om anställningstryggheten. Här kan privatkapitalet lätt rättfärdiga sina åtgärder med hänvisning till statsmakternas beslut. Ett program kan ju heller inte innebära att man endast söker fylla upp i den takt som militära beställningar upphör. Ett program måste ligga långt framme för att kunna ge anställda trygghet och möjliggöra kommunal planering. Det kan därtill utgöra ytterligare motiv för nedrustning i syfte att frigöra resurser för programmets förverkligande. Insikten om att något måste göras i detta avseende förefaller vara större på andra håll än i kanslihuset och inom näringsutskottet. I motionen har vi pekat på att pressdebatten kring Viggenprojektet börjat uppmärksamma behovet av en mera långsiktig syn på dessa frågor. I anslutning till försvarsdepartementets skrift om Viggen skrev tidningen Folkbladet Östgöten på ledande plats den 27 maj i år, alltså för ett par dagar sedan: "Vill vi ha handlingsfrihet när det gäller att ordna flygförsvaret i framtiden måste vi redan nu börja fundera på alternativ användning av den arbetskraft och de produktionsanläggningar som i dag utnyttjas för Viggen. Om fyra fem år är det för sent. Då tvingas vi starta ett nytt flygplansprojekt bara för att klara sysselsättningen på ritkontoren och i verkstäderna. Det är bra att vi fått en vitbok om hur Viggenprojektet föddes och utvecklades. Men det hade varit bättre om regeringen givit oss en vitbok om hur Viggenprojektet en gång ska avvecklas. Den frågan är viktigare än de historiska aspekterna på Viggen.” Den fraga vi i motionen aktualiserat och som näringsutskottet avvisar kommer säkert inte att försvinna med mindre än att något görs. Det kan förtjäna att nämnas att nyligen beslutade Linköpings kommunfullmäktige göra en framställning hos statsmakterna om utarbetande av ett program för civil produktion vid företag som i dag är inriktade på militär tillverkning.

Det vore därför helt rimligt om riksdagen — såsom förordas i motion 271 och i reservationen — hos regeringen begär en utredning med uppdrag att skyndsamt utarbeta ett program för civilt utnyttjande av de resurser som frigörs vid en nedskärning av krigsmaterielproduktionen. Jag yrkar bifall till reservationen av herr Hallgren.

Herr talman! Jag tror kammaren håller mig räkning för att jag inte håller något längre anförande här efter dagens långa debatt. Vad utskottet haft att ta ställning till är, som det sagts här, en motion om en utredning angående omställning till civil produktion av den nuvarande krigsindustrin. Vad vi har haft att ta hänsyn till i det sammanhanget är dels behandlingen av en liknande motion i fjol, dels ett interpellationssvar som lämnades av industriministern i år. Vi har haft det som bakgrund till våra resonemang. Jag vill också gärna peka på vad som sagts i dagens försvarsdebatt. Det har påpekats att visserligen innebär minskningarna vissa bekymmer lokalt för en del industrier, men de är inte av den omfattningen att de har någon större inverkan. I utskottsbetänkandet pekar man också på industriministerns svar där han säger, att det i första hand torde vara de företag som det här är fråga om — Bofors osv. — som får försöka ställa om till civil produktion. Deras forskningsutrustning är sådan att det borde vara mycket möjligt att göra det. Man pekar också på att industridepartementet följer den här frågan mycket noga tillsammans med andra departement just för att kunna se till att omställningarna inte innebär att människor kastas ut i arbetslöshet, även om det skulle vara fråga om en mindre omfattning. Man kan fästa uppmärksamheten på vad som skett med någonting som förut hette försvarets fabriksverk och som i dag heter förenade fabriksverken, där man i stor utsträckning har gått över till civil produktion. Detta bör vara möjligt att klara, synnerligast med den ringa omfattning som den nuvarande inskränkningen väl kommer att få, som man pekar på i utskottsbetänkandet. Det är ju inte fråga om — där kanske herr Berndtson hade helt rätt — någon avrustning här i dag. Sedan tar herr Berndtson upp ett vidare problem och säger att om man skall gå in för en verklig nedrustning och ställa om hela krigsproduktionen, då har man ett mycket stort problem. Jag är ense med honom på den punkten. Tyvärr, får vi väl säga, är den frågan inte aktuell i dag. Industridepartementet har, när det gäller många branscher inom den svenska industrin, uppgifter som avser planeringen för produktionens inriktning framöver. Detta är endast en av de branscherna, och jag tror knappast att det är den mest aktuella. Men här finns en hel del att göra. Alla önskar, på samma sätt som det kom till uttryck i herr Berndtsons anförande och även i det särskilda yttrandet, att vi kunde — som det sägs redan i Gamla testamentet — smida om våra svärd till plogbillar, men jag tror inte att det i den värld vi lever i är möjligt den närmaste tiden. Det finns ting i motionen som är värda att uppmärksammas på längre sikt, men i det aktuella sammanhanget bör man inte övervärdera betydelsen härav. Jag tror att vi med den beredskap som finns i industridepartementet och försvarsdepartementet bör kunna klara dessa frågor. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Herr Svanberg säger att vi i dag inte är framme vid en sådan nedrustning. Nej, tyvärr är vi inte det. Men bör man ändå inte redan nu se frågan om ett program för civil sysselsättning vid militärt betingade företag som ett långsiktigt program? Bör inte ett sådant program ligga långt framme och inte bara så att säga fylla på allteftersom man minskar försvarsbeställningarna? Jag vill emellertid också peka på den aktuella situationen. I utskottsbetänkandet hänvisas till industriministerns uttalande i interpellationssvaret, att mindre än en halv procent av de industrisysselsatta kan komma att beröras av de genom dagens beslut minskade beställningarna. Det verkar inte särskilt mycket. Om man däremot säger att de berörda i stort sett är koncentrerade till ett begränsat antal företag och ett begränsat antal orter i landet, blir strax effekten en helt annan. Om tusentals anställda i Linköping eller Bofors berörs, får verkningarna helt andra dimensioner. Det är väl alldeles uppenbart att man just på dessa orter känner stark oro, eftersom man saknar de alternativa sysselsättningarna. Den av herr Svanberg uttalade önskan om nedrustning delas säkerligen av en mycket stor del av svenska folket, men det behövs naturligtvis också alternativa sysselsättningar för de människor som i dag gör sin insats i den militärt betingade produktionen. Jag tror alltså att utskottet har bagatelliserat frågan när man inte vill begära det långsiktiga program som motionärerna föreslagit.
Herr talman! Det vare mig fjärran att vilja nonchalera de problem som uppstår i detta sammanhang. Jag har också sagt att det på enstaka orter kan bli besvärande problem. Men just på grund av att de är koncentrerade till ett fåtal orter bör man med den beredskap som regeringen har, bl.a. i industridepartementet och försvarsdepartementet, kunna förhindra att människorna blir arbetslösa. Det är dessa människors intressen det gäller, och jag är överens med herr Berndtson om att vi bör göra allt för att de inte skall råka ut för arbetslöshet på grund av dagens beslut. Men koncentrationen bör som sagt göra det ganska lätt att med nuvarande medel klara denna sak. Vi bör alla arbeta för en avrustning på lång sikt. Vid planeringen härför ingår givetvis åtgärder inom vår näringspolitik. Men detta har mycket litet att göra med dagens aktuella problem, och det är i huvudsak dessa vi sysslat med i utskottet.
Nr 92 Herr talman! Det är klart att redan en dämpning av takten i de Måndagen den militära rustningarna skapar problem. Vi skall komma ihåg att många av 29 maj 1972 dessa industrier mer eller mindre växt fram kring den ökade satsningen på — ii — — militär verksamhet här i landet. Det blir alltså effekter exempelvis av Överlastavgift, m.m. dagens beslut långt utöver vad man direkt kan beräkna i siffror. Sedan säger herr Svanberg att effekterna av dagens beslut inte är större än att man med nuvarande medel lätt kan lösa problemen. Men frågan står kvar: Vilket program har regeringen och statsmakterna för att lösa dessa begränsade problem? Jag saknar fortfarande besked om vad man konkret kan erbjuda de människor som haft sin verksamhet i militär produktion och som tvingas byta sysselsättning.
Herr talman! Låt mig bara hänvisa till industriministerns uttalande att man gör allt som är möjligt från industridepartementets sida för att följa denna fråga och att man är beredd att vidta åtgärder. Jag menar icke att de människor det gäller, dvs. de anställda, skall råka ut för bekymmer, men med den observans som finns från industridepartementet anser jag att man kan klara dagens problem. Vad som sedan sker på lång sikt, om vi går in för verklig avrustning, är ett helt annat problem.

Herr talman! Det finns i propositionen 81 och i trafikutskottets betänkande nr 13 ett frågekomplex som rör busstrafiken. Närmare bestämt gäller det problemet om hur man skall dra gränsen mellan linjetrafik och beställningstrafik vid olika slag av bussbefordran. I propositionen har jag, med utgångspunkt i några avgöranden i högsta domstolen den 30 december i fjol, tagit upp dels den s.k. veckoslutstrafiken, dels anslutningstrafiken till främst båt och flyg av det slag som förekommer t.ex. mellan Stockholm och Arlanda, mellan Lund och Malmö och mellan Stockholm och Norrtälje eller Kapellskär. När det gäller att dra gränsen mellan linjetrafik och beställningstrafik måste man ta ställning till bl.a. vilken grad av regelbundenhet som krävs för att det skall vara fråga om linjetrafik. För den s.k. veckoslutstrafiken är regelbundenhetsbegreppet det väsentliga problemet. Högsta domstolen hade att ta ställning till trafik som bedrivits med två dubbelturer i veckan och fann att sådan trafik fick anses som regelbunden i den meningen, att den kräver tillstånd till linjetrafik. Därmed var emellertid inte avgjort hur man bör se på den renodlade veckoslutstrafiken, dvs. den trafik som utförs endast vid veckosluten och alltså med endast en dubbeltur i veckan. Den fråga som jag ställde i propositionen gällde om det behövdes någon ändring eller något tillägg i yrkestrafikförordningen för att undanröja en eventuell oklarhet på denna punkt. Jag fann emellertid att förarbetena till yrkestrafikförordningen gav klart besked om att regelbunden trafik, när det gäller personbefordran, skall anses föreligga om körningen vanligen äger rum på förut tillkännagivna eller eljest för allmänheten kända tider minst en gång varje kalendervecka under en längre tid. Slutsatsen blev alltså att veckoslutstrafiken enligt gällande bestämmelser i princip skall bedrivas enligt tillstånd till linjetrafik, och jag föreslog inte någon ändring i yrkestrafikförordningen på denna punkt. Ett enhälligt trafikutskott har ställt sig bakom propositionen i denna del. Det står alldeles klart — och jag framhåller detta i propositionen — att en del av den långväga busstrafiken, främst veckoslutstrafiken, drivs med tillstånd till beställningstrafik men under former som innebär att den måste hänföras till linjetrafik. Dessa transporter utgör i vissa fall ett viktigt komplement till järnvägstrafiken och den reguljära busslinjetrafiken, och den tillgodoser i sådana fall ett angeläget behov. De problem som uppkommer, när man vill få en riktig avvägning mellan veckosluts trafiken och annan mera traditionell linjetrafik, är inte lättlösta, och vikten av att man får en riktig avvägning betonas i propositionen. Frågan har också ägnats stor uppmärksamhet i samband med utskottsbehandlingen. Representanter för busstrafikutövarna har haft tillfälle att framföra sina synpunkter både till mig och till trafikutskottet. Utskottet och kommunikationsdepartementet har under behandlingen av propositionen haft upprepade kontakter för att alla olika aspekter skulle bli belysta och för att utskottet vid sitt ställningstagande skulle ha helt klart hur regeringen såg på avvägningsproblematiken. Resultatet av denna seriösa ingående analys av problemen har blivit att trafikutskottet ställt sig bakom uttalandena i propositionen, som innebär en avvägd, balanserad bedömning av olika konsumenters behov. I och med detta borde det inte finnas något behov att ta upp en debatt i kammaren om dessa problem. De senaste dagarna och senast i dag har det emellertid förekommit artiklar i en rad tidningar, där företrädare för vissa bussintressen framfört påståenden i stil med att regeringen skall stoppa de billiga veckoslutsresorna. Det kan inte vara någon tillfällighet att sådana artiklar kommer fram strax före det att utskottets betänkande skall behandlas i kammaren. Med hänsyn till vad som verkligen sägs i propositionen och i utskottets betänkande måste man ifrågasätta motiven bakom den aktion som satts i gång. Det kan inte vara konsumenternas intressen som man vill bevaka. Jag har emellertid med tillfredsställelse noterat att Svenska busstrafikförbundets företrädare enligt en tidningsuppgift tagit avstånd från de oriktiga och onyanserade påståenden som förts fram från en del håll. Man har från Svenska busstrafikförbundets sida nu, liksom tidigare, uttalat förståelse för att veckoslustrafiken måste saneras och att den reguljära linjetrafiken måste skyddas mot en osund konkurrens. Jag framhöll nyss att de som nu agerar i pressen inte är ute efter att skydda konsumenterna, och jag kan säga det, eftersom den röda tråden i propositionen och i trafikutskottets betänkande är just konsumentintresset. I propositionen betonar jag att veckoslutstrafiken i vissa fall utgör ett viktigt komplement till järnvägstrafiken och den mera reguljära busslinjetrafiken och att den i sådana fall tillgodoser ett angeläget behov. Förutom den vanliga, för den stora allmänheten avsedda trafiken nämner jag de transporter som ordnas för de värnpliktiga för deras resor till och från förläggningarna i samband med veckoslut och helger. Jag understryker emellertid också vikten av att man håller fast vid yrkestrafikförordningens krav på att även denna kompletterande trafik skall drivas med tillstånd till linjetrafik, eftersom man i annat fall inte har möjlighet att i samband med tillståndsprövningen bedöma denna trafik med hänsyn till de samlade transportbehoven och linjetrafikresurserna inom berörda områden och till önskvärdheten att i möjlig mån åstadkomma samordning mellan olika kommunikationsnät. Med tillämpning av reglerna för linjetrafik uppnås dessutom en bättre regularitet och en större säkerhet för resenären. Åtskilliga av de företag som driver kompletterande trafik av de slag som jag nu beskrivit kan bedömas ha möjlighet att utöva trafiken även i de former som krävs för linjetrafik. Enligt 12 § yrkestrafikförordningen skall tillstånd till linjetrafik, som kan komma att konkurrera med annan linjetrafik eller järnvägstrafik, i första hand ges till den som utövar den redan etablerade trafiken. Jag framhåller emellertid i propositionen — och detta är en uppmjukning jämfört med nuvarande praxis — att den i 12 § inskrivna förtursrätten inte får utgöra hinder mot att man lämnar linjetrafiktillstånd även till annat företag än det som redan nu driver linjetrafik med järnväg eller buss i samma relationer. Det råder ingen tvekan om att bestämmelsen i 12 § yrkestrafikförordningen om viss förtur för etablerad linjetrafik fyller en viktig funktion särskilt i fråga om mera lokal trafik, där det kan saknas utrymme för flera, med varandra konkurrerande företag. För den mera långväga trafiken råder delvis andra betingelser. När det gäller förhållandet mellan den s.k. veckoslutstrafiken och de mera långväga persontransporterna med järnväg eller redan etablerad linjebuss är det i viss utsträckning fråga om konkurrens. Jag har emellertid här i dag och i propositionen avsiktligt valt att beteckna den långväga veckoslutstrafiken som en i vissa fall kompletterande trafik för att ange att de båda trafikmedlen delvis kan vända sig till olika trafikantkategorier. Enligt 12 § yrkestrafikförordningen kan man frångå förtursrätten till nya tillstånd för etablerade företag, om förhållandena föranleder detta. Mina överväganden leder till att jag i propositionen förordar att man utnyttjar denna möjlighet för att tillgodose angelägna behov av kompletterande trafik på längre avstånd i sådana fall där utvecklingen visar, att trafikunderlaget ger utrymme för busslinjetrafik vid sidan av befintlig järnvägstrafik eller för busslinjetrafik genom fler än ett företag. Jag understryker emellertid också — och det vill jag särskilt betona — det angelägna i att avvägningen sker så att inte underlaget för järnvägstrafiken och den traditionella busslinjetrafiken — och då även den privata — rycks undan till men för den allmänhet som är i behov av sådan trafik. Det bör vara möjligt att göra avvägningen så, att olika trafikantkategoriers skilda behov av en tillfredsställande transportförsörjning till rimliga priser tillgodoses. När vi nu diskuterar trafikanternas intressen, måste vi komma ihåg att det finns två olika trafikantkategorier. Vi har å ena sidan de trafikanter som kan förlägga sina resor till veckosluten och som orkar med en mera tröttsam och tidsödande bussresa, som det i vissa fall kan vara fråga om. För dessa är veckoslutstrafiken med buss en bra resform. Det finns emellertid å andra sidan en mycket stor grupp som måste ha tillgång till en vanlig, traditionell linjetrafik under vardagarna. En ohämmad utveckling av veckoslutstrafiken med en prissättning som bygger på att större delen av kostnaderna betalas genom skolskjutsning och annan sådan verksamhet rycker undan grunden för den vanliga linjetrafiken. Vi vet alla att denna trafik brottas med svåra ekonomiska problem, och detta är bla. en följd av att man inte kan konkurrera om den intensivare trafik som sker under bl.a. veckosluten. Följden har blivit, att den trafikant som reser under vardagarna måste betala ett onödigt högt pris. Både regeringen och trafikutskottet har funnit det helt orimligt, att man ensidigt skall gynna en trafikantkategori på bekostnad av en annan. Men, det vill jag kraftigt understryka, vi är inte ute efter att monopolisera veckoslutstrafiken. Den som accepterar en med hänsyn till bekvämlighet och restid i vissa fall sämre resform, som dock är prisbilligare än t.ex. en tågresa, skall ha valfrihet. Det är bara fråga om att få en rimlig avvägning så att inte utvecklingen snedvrids på ett oacceptabelt sätt. Det är detta som regeringen och trafikutskottet eftersträvar, och det kan ske inom ramen för gällande bestämmelser utan att yrkestrafikförordningen behöver ändras. Innan jag lämnar denna fråga vill jag också påpeka att en skärpt kontroll över veckoslutstrafiken behövs även av andra skäl. Man kan utgå från att de restider och de priser som veckoslutstrafiken erbjuder i en del fall bygger på att man åsidosätter gällande bestämmelser om förarens arbetstid och om högsta tillåtna färdhastighet. Det måste även vara ett väsentligt trafiksäkerhetsintresse att man sätter stopp för sådana företeelser. Jag skall härefter ta upp den andra fråga om gränsdragningen mellan linjetrafik och beställningstrafik som behandlas i propositionen. Högsta domstolen fann att sådan anslutningstrafik till båt eller flyg, som ingår endast som ett led i ett researrangemang med tyngdpunkten lagd på transport av annat slag, inte skulle anses som linjetrafik. Domstolen åberopar som skäl för sitt ställningstagande, att frågan var oklar och tillämpade därför principen ”hellre fria än fälla”. Denna oklarhet undanröjs genom propositionens förslag till ändring av 48 yrkestrafikförordningen. Ändringen avser endast personbefordran som ingår som ett led i en längre transport och har alltså inte någon betydelse för researrangemang av andra slag. Bakgrunden till förslaget är den naturliga tankegången att linjetrafikens uppgift är inte endast att befordra resenärerna från en plats till en annan utan även att ge trafikanterna den trafikservice som behövs för att få anslutning till ett annat transportmedel. Detta förslag innebär inte någon försämring för resenärerna. Låt oss som exempel ta en transport från Stockholm till Arlanda för anslutning till ett charterflyg. I dag kan transporten utföras med tillstånd till beställningstrafik. Resenären får betala ordinarie pris, vilket ger betydande överskott för researrangören, Detta är en följd av att busstransporten i sig är billig om man slipper räkna med tomma platser i bussen. Krävs i stället linjetrafiktillstånd, kommer överskottet trafikföretaget till godo och ger utrymme för en relativt sett lägre taxenivå. En annan aspekt förtjänar också att tas fram. Det finns vissa sträckor där det i dag, på grund av ett dåligt trafikunderlag, är svårt att hålla en tillfredsställande trafikservice för allmänheten. Samtidigt finns på dessa sträckor en anslutningstrafik till båt, som drivs med tillstånd till beställningstrafik och därmed inte står öppen för allmänheten. Genom propositionens förslag öppnas här en möjlighet att genom samordning av trafiken förbättra servicen på ett sätt som måste te sig synnerligen angeläget. Det har från vissa håll yppats farhågor för att linjetrafikkravet i vissa fall skulle kunna innebära en försämrad trafikservice för dem som behöver t.ex. en anslutningstrafik till charterresor med flyg. I detta avseende behöver man emellertid inte hysa någon oro. Kan den befintliga linjetrafiken med hänsyn till resvägar och avgångstider inte tillgodose de behov som föreligger i fråga om anslutningstrafik, finns det regelmässigt utrymme för en utvidgning av linjetrafiknätet. I prishänseende går det — som jag anfört i propositionen — självfallet även vid utnyttjande av linjetrafikföretag att få till stånd kombinerade researrangemang, som innebär väsentliga rabatter till den resande allmänheten. I diskussionen om den nu aktuella propositionen har det, främst från resebyråhåll, gjorts gällande att förslagen och uttalandena skulle kunna få negativa effekter i fråga om sådana kombinerade researrangemang som omfattar — förutom en busstransport — även sightseeing, måltider, övernattning och dylikt. Låt mig kraftigt understryka, herr talman, att sådana arrangemang inte berörs i propositionen utan får bedömas med ledning av nuvarande bestämmelser och praxis. Det skall medges att här föreligger viss oklarhet och att en översyn bör ske. Arbetet med en helt ny författning om yrkesmässig trafik har emellertid redan påbörjats inom departementet och kommer att resultera i en promemoria som senare kommer att remissbehandlas i sedvanlig ordning. Låt mig avslutningsvis understryka att problematiken inte behandlas i propositionen, att detta är helt avsiktligt och att frågan tas upp i hela sin vidd i samband med den översyn av lagstiftningen om yrkesmässig trafik som redan påbörjats inom mitt departement.

Herr talman! Det föreliggande betänkandet från trafikutskottet, vilket bygger på propositionen 81, är det besvärligaste ärende som jag har varit med om att behandla i ett utskott under mina år i riksdagen. I vissa delar har propositionen inte varit föremål för vare sig utredning eller remissförfarande. Oklarheterna har varit stora, uppvaktningarna inför utskottet många. Under utskottsarbetets gång har det dessutom visat sig nödvändigt för utskottet att författa en helt ny lag i stället för den som propositionen föreslår. När nu utskottets förslag föreligger på riksdagens bord, så är detta bättre än propositionen, men fortfarande är majoritetsförslaget behäftat med brister som gör att man kan beteckna det som tvivelaktigt med tanke på den enskilde medborgarens rättssituation. Utskottets borgerliga den enskilde medborgaren ur rättssäkerhetssynpunkt acceptabel lagstiftning. I betänkandets övriga delar har utskottet lyckats förbättra och klarlägga vad som sagts i propositionen i sådan grad att samskrivning varit möjlig. Vad kommunikationsministern har anfört här i kväll om bussarna och veckoslutstrafiken vill jag vitsorda.

Konsumenternas intresse av billiga resor bör i största möjliga utsträckning iakttas vid prövning enligt 12 § TEE Det är, herr talman, över huvud taget märkligt att massmedia sprider sådana uppgifter som de nu har gjort. Både propositionen och utskottets betänkande har varit offentliga, och den som läst dessa kan knappast dra de slutsatser som skribenter i vissa tidningar har gjort. Jag övergår nu till att lämna en beskrivning av förslaget om en särskild överlastavgift för att därigenom motivera reservationen.

Utredningen kunde inte rekommendera en sådan lösning, utan menade att överlastproblemet måste angripas där det uppstår, dvs. på lastningsplatsen. För att detta skall vara möjligt krävs ett väginstrument vid lastningen, exempelvis lastindikatorer på bilen. Sådana lastindikatorer är icke utvecklade för närvarande, och den överlastmarginal som departmentschefen föreslår kan i vissa fall visa sig otillräcklig vid svårbedömbara laster. Trafikutskottet har remitterat propositionen till skatteutskottet för att få en bedömning av det automobilskattetillägg som föreslagits. Skatteutskottets betänkande är av stort principiellt intresse. Skatteutskottet skriver: ”Skatteutskottet anser att den avgift som föreslås i propositionen knappast i något avseende kan jämställas med övriga skattetillägg. Det skulle därför vara vilseledande att i förevarande fall använda benämningen automobilskattetillägg. Förutsättningen för att avgiften skall betraktas som ett skattetillägg är enligt utskottets mening att avgiften står i viss bestämd relation till det skattebelopp som undandragits eller kunnat undandras genom förfarandet. Vägtrafikbeskattningen bygger på en kombination av vikt och väglängd, och fordonsbeskattningen är än så länge helt kombinerad med en drivmedelsbeskattning, där skatteavvägningen bestämts med utgångspunkt i samtliga dessa faktorer. Det föreslagna automobilskattetillägget kan i särskilda fall — som visas i en av de med anledning av propositionen väckta motionerna — leda till att avgiften redan efter kort körning på väg, där medgivet axeloch boggitryck är lägre än bilens last, komma att utgå med belopp som i vissa fall motsvarar hälften av den årliga fordonsskatten för fordonet. Det är måhända erforderligt med så kraftiga sanktioner för att komma till rätta med överlastproblemen även om sådana åtgärder kan framstå som obilliga vid oavsiktliga överträdelser. — — — Med hänsyn till avgiftens utformning anser utskottet inte att den bör karaktäriseras som en skatt eller ett tillägg till en skatt utan som en straffavgift.” Efter detta enhälliga yttrande från skatteutskottet var det alldeles uppenbart att trafikutskottet var tvunget att avstyrka propositionen och lägga fram förslag till en ny lag i enlighet med skatteutskottets yttrande. Därmed hade också propositionen i dess innehåll och innebörd förändrats på ett sätt som icke kunde förutses under den motionstid som fanns när propositionen avlämnades. Avgiften har bl.a. genom denna åtgärd blivit betydligt större, och vad som här är intressant är naturligtvis om den föreslagna avgiften står i rimlig proportion till förseelsen.

Den nu föreslagna avgiften för överlast skall oavsett domstolens fällande eller friande dom alltid uttagas av länsstyrelsen och betalas av fordonsägaren. Det är i det här avseendet som meningarna är delade inom utskottet, närmast av den anledningen att lagen är skriven så att det inte finns några dispensmöjligheter för länsstyrelsen, som är den myndighet som skall indriva denna avgift. Jag skall för att belysa orimligheterna ange tre exempel där avgift kommer att tas ut. I det första fallet gäller det transport av skogsprodukter. Alla med erfarenhet av sådana transporter vet hur olika vikten kan vara på dessa produkter, beroende på dels torrhetsgraden, dels virkets växtplats eller växtslag. Björk väger exempelvis 200 kilogram per kubikmeter mer än tall. Är flera virkesslag sammanblandade är det alltså nära nog omöjligt att rätt uppskatta vikten per kubikmeter. Låt oss nu i det här konstruerade fallet anta att såväl bilens ägare som dess chaufför verkligen har ansträngt sig för att få fram en vikt per volym, att man exempelvis på officiell våg har kontrollvägt ett antal laster och av erfarenhet från dessa vikter har bestämt att man kan lasta ett visst antal kubikmeter utan risk för överlast. Vid en poliskontroll visar det sig att överlast trots allt föreligger. Ägaren har då att till länsstyrelsen betala in överlastavgiften, trots att han har visat vilja att lasta riktigt. I ett andra exempel har även fraktats last av svårbedömd vikt. Vid kontroll visar det sig att bilen har den last den får ha utan att överlast föreligger, men genom förskjutning av lasten eller oavsiktlig snedlastning har man fått för stor tyngd på framaxeln. Även i det fallet skall avgift betalas in till länsstyrelsen. I det tredje exemplet har chauffören såväl muntligt som skriftligt fått order om körväg, lasten är vägd och riktig. Färden är avsedd att företas på ett vägnät som tillåter 10/16 tons hjultryck, dvs. det högsta i landet tillåtna. Under färdvägen finner chauffören att han kan ta en annan väg som gör att han sparar mil och tid, och han tar denna mindre bäriga väg. Han ertappas, och ägaren får betala avgiften. Om det var en bil med släpvagn som får lasta 51 ton uppgår avgiften till inte mindre än 12 600 kronor. I samtliga dessa fall är det ostridigt att avgift kommer att tas ut trots att förhållandena har varit sådana att eftergift borde ha kunnat beviljas. Som lagen nu är utformad finns ingen eftergiftsmöjlighet för länsstyrelsen. Vi betraktar detta som stötande för rättskänslan. Ännu mera stötande för rättskänslan är det om den som har brukat fordonet har handlat i god tro, exempelvis använt en väg som av myndighet tillfälligt nedsatts i bärighet utan att detta har upplysts på annat sätt än genom en s.k. länskungörelse. Utskottet har visserligen sagt att vid sådana tillfällen skall vägen markeras, men om myndigheten har felat och underlåtit att göra sådan markering kan jag inte finna att ägaren kan undgå att betala avgiften. Länsstyrelsen har ingen dispensmöjlighet. I reservationen 1 föreslår vi ett tillägg till den nya lagen av följande lydelse: ”Överlastavgift må eftergivas då särskilda omständigheter föreligga.” Med en sådan formulering skulle man lösa de problem som kan uppstå. Det är så mycket mera angeläget som avgiftens storlek, såvitt jag har kunnat finna, är av sådan art att det inte finns någon motsvarighet i svensk rättspåföljd eller svenskt avgiftssystem. Vi har accepterat avgiftens storlek trots att den nära nog har fördubblats eftersom den nu inte är avdragsgill som en omkostnad i förvärvskällan. Men det krävs att man får denna dispensregel, om vi inte skall försätta en stor och hederlig yrkesgrupp i en rättssituation som ännu inga andra medborgare i det här landet har behövt riskera att hamna i. Vår svenska rättspraxis fordrar detta. Jag beklagar att utskottets majoritet nu beträder vägar som hitintills har varit helt främmande för svensk lagstiftning om straffpåföljder och avgiftsuttag. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen 1.

Herr talman! Det är inte sällan som en statlig utredning vållar debatt när den lägger fram sina förslag. Ibland skapar den även oro bland dem som berörs av utredningen. Bland de mer kontroversiella utredningar som vi har fått på senare tid är utredningen angående företagsstrukturen inom den yrkesmässiga vägtrafiken, kallad Lastbil och taxi. På flertalet punkter mötte utredningen mycket stark kritik från remissinstanserna. Den proposition som sedermera lades fram och som nu ligger på riksdagens bord för beslut har heller inte följt utredningen, utan presenterat förslag som gett möjlighet till nästan full enighet i utskottet. Men i stället innehåller propositionen ett avsnitt som inte alls berörts av utredningen, nämligen busstrafiken. Bakgrunden till det synes vara de fyra domslut som fälldes i högsta domstolen för en tid sedan; det har också bekräftats här i kväll av kommunikationsministern. Avsikten i propositionen är att skapa klarhet i gränsdragningen mellan linjetrafik och beställningstrafik. Förslaget berör dels den s.k. veckoslutstrafiken, dels anslutningstrafiken till färjor och till charterflyg. Vi är alla överens om att inte allt är välbeställt när det gäller busstrafiken i vårt land. Det slags busstrafik som leder till sämre reguljär trafikförsörjning och som varit en följd av osund konkurrens har vi ingen anledning att i förordningarna ge utrymme åt. Utskottet anser för övrigt att hela yrkestrafikförordningen borde bli föremål för en prövning och föreslår att riksdagen ger Kungl. Maj:t detta till känna. Att en sådan prövning kommer till stånd har vi också fått en bekräftelse på av statsrådet. I avvaktan på den här omprövningen får väl de partiella förändringar som vi i dag behandlar ses som ett provisorium, Det är väsentligt att vi har en trafikförsörjning som fungerar och svarar mot olika behov. Utskottet säger också ”att formella ändringar i tillståndsgivningen inte får medföra att transportförsörjningen försämras för den stora grupp veckoslutsresenärer, exempelvis värnpliktiga, som eljest ej skulle ha valt tågförbindelse även om veckoslutstrafik med buss ej funnits”. Av en utredning som SJ:s centralförvaltning gjort framgår att antalet resande med veckoslutsbuss under 1971 beräknas till cirka en och en halv miljon. Av dessa beräknar man att ca 60 procent inte skulle ha företagit resan om inte billiga bussförbindelser funnits. Övriga 40 procent skulle ha tagit tåget om det inte varit billigare att färdas med buss. Vad utskottet nu säger är alltså att en formell ändring av tillståndsgivningen inte får innebära att transportförsörjningen försämras för dessa resenärer varav sålunda större delen inte skulle ha haft råd att företa resan om inte den billiga veckoslutstrafiken funnits. Följden av detta måste vid behandlingen av ansökningar om tillstånd bli att om stora trafikantgrupper riskerar att få försämrade resemöjligheter skall tillstånd beviljas. Om valet alltså står mellan att skydda en redan etablerad linje och att ge stora trafikantgrupper möjligheter att som följd av låga avgifter på veckoslutsbuss företa resor som annars inte skulle bli av, så är det trafikanternas intressen som skall väga tyngst. Jag noterar med tillfredsställelse att vår motion i sak har fått hela utskottets stöd. Den deklaration som statsrådet avgett här i kväll är också myckei värdefull när det gäller att stilla den oro som alldeles särskilt de senaste dagarna kommit till uttryck ute i landet. Som den utredning jag nyss åberopade visar så fyller veckoslutstrafiken en stor uppgift i den samlade transportapparaten. Framgången i detta avseende måste indirekt ses som ett underbetyg åt SJ:s sätt att möta efterfrågan på billiga veckoslutsresor. Det råder inget tvivel om att SJ:s höjningar av biljettpriserna medverkat till en expansion av den mer eller mindre regelbundna veckoslutstrafiken. Att SJ på de sträckor där tågförbindelse saknas mött denna utveckling med att själva sätta in veckoslutsbussar som håller lägre taxor än den reguljära trafiken är det ingenting att säga om, men att på sträckor som går parallellt med järnvägen sätta in SJ-bussar i stället för att konkurrera med priset på tågbiljetterna måste innebära att man så att säga deltar i att gräva sin egen grav. Jag vill därför än en gång understryka att de ändringar som nu görs inte får innebära att resemöjligheterna för stora grupper försämras. Om den precisering som utskottet gjort — och som ytterligare förstärkts här i kväll av statsrådet — inte skulle räcka till för att förhindra en försämring av transportförsörjningen är det i första hand kontakter människor emellan som försämras. Då blir resultatet att åldriga föräldrar får färre besök av sina barn som flyttat långt bort för att få arbete, då blir resultatet att norrlänningar som måst flytta hemifrån för att klara sin försörjning förlorar möjligheterna att återvända för välbehövlig rekreation, och då blir resultatet att möjligheterna för ungdomar som studerar långt från hemorten att resa hem försämras. Att försöka överbrygga de negativa följderna av långa avstånd är ett viktigt inslag i bl.a. den regionala politiken. Det vi i dag beslutar får inte innebära ett avbrott i dessa strävanden. Jag skall helt kort beträffande taxitrafiken uttala att de synpunkter som framförs bl.a. i min motion nr 1679 och i herr Perssons i Heden motion har tillgodosetts. Vi anser det värdefullt att vi kunnat enas inom utskottet om att tillstånd för kommuner att bilda taxibolag skall kunna komma i fråga endast undantagsvis. Grundläggande för bedömningen måste hela tiden vara att man skall skapa en tillfredsställande transportförsörjning på det lokala planet. Men huvudfrågan i propositionen gäller åtgärder som tar sikte på den tyngre lastbilstrafiken. Genom det trafikpolitiska beslut vi fick 1963 har utvecklingen inom transportnäringen varit ganska fri, även om inte tredje etappen formellt genomförts. Både det beslutet och de fortgående förändringar vi haft i fråga om näringslivets transportbehov har medfört en kraftig ökning av lastbilstrafiken. Det gäller på alla distanser, från lokaltrafik till fjärrtrafik. Samtidigt med dessa förändringar har tyvärr även överträdelserna mot vissa vägtrafikbestämmelser ökat. För att komma till rätta med dessa överträdelser liksom andra överträdelser har departementschefen bl.a. föreslagit att ett särskilt automobilskattetillägg, som skall kallas avgift för överlast, skall införas och även de ekonomiska förhållandena skall prövas i samband med ansökan om trafiktillstånd. Vi har i utskottet lyckats nå enighet även beträffande dessa förslag så när som på en punkt som jag återkommer till strax — det är för övrigt den som herr Dahlgren berörde. Beträffande den ekonomiska prövningen gör utskottet ett klart uttalande att prövningen inte får innebära en faktisk återgång till behovsprövning med nyetableringskontroll. Det är värt att ånyo understryka detta. Kungl. Maj:t bör snarast utfärda erforderliga anvisningar till länsstyrelserna angående dessa lämplighetsprövningar, så att inte oklarhet skall råda om tillämpningen eller att tillämpningen blir olika i olika län. Jag vill också uttala min tillfredsställelse över att enhet kunnat nås om att överlastavgiften skall knytas till det aktuella fordonet och inte som departementschefen föreslår direkt till ägaren. De här överlastningsbestämmelserna har, som vi nyss hört, sin förebild i Norge, även om de modifierats något för att passa svenska förhållanden. Det kan synas hårt att tillämpa så kraftiga avgiftsregler för att komma till rätta med överbelastningen av fordon och vägar. För de tyngsta fordonsekipagen kan avgiften bli av storleken 10 000 kronor, och även om straffet — i realiteten är det ju fråga om ett straff — inte blir så högt kan det ändå få betydande konsekvenser för den som drabbas. Från folkpartiets sida är vi emellertid positiva till att tillägget skall ha en sådan storleksordning att det avskräcker från överlastning. Risken för stora ekonomiska påföljder för överlast kommer sannolikt även att ha betydelse vid offertgivningen på transporttjänster och därmed medverka till att sanera bort osund konkurrens. Vi är alla medvetna om att hur angelägen man än är att till punkt och pricka vara laglydig, så kan omständigheter som man inte är herre över inträffa. I annan lagstiftning finns möjligheter att frias, när det klart framgår att överträdelsen är oavsiktlig. Men i den föreslagna lagen om överlastavgift finns ingen sådan ”säkerhetsventil”. Detta är en oroande brist i en ny lag. Jag har fått information om att i den norska lagen finns intagen en paragraf om att överlastavgiften kan eftergivas om särskilda omständigheter föreligger. Det är därför anmärkningsvärt att svenska trafikutövare skall drabbas hårdare. Utöver de tänkbara fall som anges i reservationen 1 och som herr Dahlgren har redogjort för, kan andra oförutsedda situationer inträffa som man i dag över huvud taget inte kan förutse men som är helt utanför fordonsägarens kontroll. Det vore orättvist om han skulle fällas och stå helt rättslös gentemot samhället. Det är därför angeläget att den nya lagen om överlastavgift kompletteras med ett tillägg som föreslås i reservationen 1. Jag är samtidigt angelägen att slå fast att med ett dylikt tillägg avser jag inte att medverka till en sådan uppmjukning av bestämmelserna att de skulle kunna förlora sin effekt. Självfallet måste lagen tillämpas mycket strikt för att man skall nå avsedd effekt när det gäller laglydnad. Jag tror ändå att erfarenheterna kommer att visa att vad jag kallat en säkerhetsventil är nödvändig. Då är det också angeläget att en sådan finns redan från lagens ikraftträdande. Praxis får sedan visa hur ofta den kan komma att tillämpas. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 1.

Herr talman! Det är ganska naturligt att en socialistisk regerings ambition är att socialisera samhället. Tillvägagångssätten kan då variera. Man kan göra det med att klart deklarera att man har den ambitionen, eller man kan göra det mera smidigt och linda in sina avsikter så som man t.ex. gjort i propositionen 81. Den innehåller inte bara förslag på åtgärder för att beivra lagöverträdelser bestående i överskridande av gällande bestämmelser för last och vägtryck utan också för att hålla efter dem som bedriver busstrafik på ett sätt som inte överensstämmer med bestämmelserna. Ingen företrädare för trafiknäringen har den uppfattningen att man skall skydda och uppmuntra människor som överträder lagen. Tvärtom är man från yrkesorganisationerna mycket angelägen om att beivra lagöverträdelser av detta slag. Men vad det inte heller råder några delade meningar om är att man samtidigt måste skydda den laglydige medborgaren-yrkesutövaren som är verksam i trafiken. I trafikutskottets förevarande betänkande nr 13 förslås det emellertid häpnadsväckande nog en lagstiftning som skulle göra en kategori medborgare rättslös. Det skulle nämligen bli följden av utskottsmajoritetens förslag. Det har varit branschorganisationernas ambition att komma till rätta med överlasterna, och man kan väl också säga att de har lyckats med det, när antalet fall av överlaster har sjunkit under de senare åren. Men ansvarsfrågan måste lösas på annat sätt än vad man föreslagit i propositionen och i utskottets betänkande i och med de ganska höga överlastsavgifter som där förordas. Det stora problemet i det sammanhanget är de material som är svårbestämda ur viktsynpunkt och där man är hänvisad till att göra volymberäkningar. Där är det mycket svårt att fastställa vikten. Detta gäller t.ex. för skogsprodukter, grusoch I reservationen 1 har vi sagt att man borde avvakta till dess vi har fått tillförlitliga lastindikatorer, och sådana bör kunna framställas inom rimlig tid. Vi bör därför vänta med att anta det beslut som utskottsmajoriteten nu förordar. Om en åkeriägare med berått mod överlastar ett fordon och skickar i väg chauffören med lasset, och om han sedan blir stoppad av polisen som finner att han har överlast, så är det helt naturligt att fordonsägaren-åkaren har hela skulden härför. Och om åkeriägaren och chauffören gemensamt träffar en överlastöverenskommelse, som gagnar dem båda — ja, då är det lika naturligt att ansvaret skall delas mellan dem. Om däremot ett fordon lämnar åkeriföretaget med den riktiga lasten, avsedd för 10 12 tons bärighet, så åsamkar chauffören bilägaren en överlastavgift på ca 10 000 kronor. Det kan inte vara rimligt att en chaufför kan bryta mot givna instruktioner och att en annan person, som sitter många mil därifrån, skall få ta skulden för vad som skett, trots att han har givit riktiga instruktioner. Utskottet anser att man varit ganska generös, när utskottet har tillåtit en övervikt på 500 kg på framaxeln och 1 000 kg på bakaxeln eller 1 500 kg på boggiaxeln. Men den generositeten är inte så stor när det gäller lösvikttransporter av mycket svårbestämda produkter. Inte heller när det gäller de praktiska verkningarna är man speciellt generös. Utskottet trycker nämligen mycket hårt på att man inte kan räkna samman vikten, utan den måste ligga till grund för varje axel för sig. Låt mig här exemplifiera med en grustransport. Grus är en mycket rörlig last, och vid en häftig inbromsning — chauffören kanske väjer för ett barn som springer över vägen — förskjuts lasten tillräckligt mycket för att man också skall överträda gällande bestämmelser för framaxeltryck. Ett annat exempel är de lastbilar som används för att distribuera styckegods i stad eller tättbebyggt samhälle eller kanske mellan ett par mindre orter på landsbygden. Vid dessa transporter måste godset ofta lossas från baksidan av bilen. Detta medför emellertid att i och med att lossningen börjar så överskrids gällande framaxeltryck. Utskottet visar å andra sidan en ganska generös inställning till de mindre fordonen, som får denna extra förmån om 1 500 kg. Det innebär, om man drar ut konsekvenserna, att ett fordon som lagligen lastar 9 ton skulle vara mindre lämpat att ta en ytterligare last på 1 500 kg än ett fordon som från början har en last av 1 000 kg och som även det skulle ta en överlast av I 500 kg. Det borde här finnas en sjunkande skala för dessa fordon, vilka dock är få till antalet; de motsvarar ungefär 45 procent av hela vagnparken. Man får i detta sammanhang inte heller glömma bestämmelserna i vägtrafikförordningen 54 8. Jag skall visa två exempel på kammarens interna TV-skärm. Min första bild föreställer ett styckegodsfordon med 24 meters längd. Enligt det besiktningsinstrument, som utfärdats av Svensk bilprovning, får detta fordon lasta ca 33 ton. Jag vill sedan på TV-skärmen visa en annan bild, föreställande ett timmerekipage av samma storleksordning. Från en tidigare trafiksäkerhetsdebatt i kammaren minns vi att man i en vpk-reservation, som stöddes även av andra ledamöter av kammaren, förordade att vi skulle övergå till kortare och därmed mindre fordon på våra vägar. Låt oss anta att detta fordon som jag visar på bilden haft en längd av 17 meter och inte 24 meter. 17 meter är faktiskt en ganska vanlig längd på fordon som transporterar exempelvis grus.

Även denna bestämmelse bör bli föremål för en revidering. Enligt propositionen bör både medvetna och omedvetna överskridanden av högsta tillåtna last medföra en indragning av trafiktillståndet för vederbörande yrkesutövare. Det finns dock ett ganska stort antal firmabilar som kan göra sig skyldiga till motsvarande lagöverträdelser. I fråga om de firmabilarna finns det inte något motsvarande tillstånd att dra in, eftersom de ju inte har något trafiktillstånd för yrkesmässig trafik. I mitt särskilda yttrande till utskottets betänkande har jag även pekat på överlastning av s.k. dumpersfordon, På kammarens TV-skärm visar jag nu en bild av en bil med en totalvikt av 22 700 kg. För denna bil betalas i dag en fordonsskatt på 10 700 kronor. Dessutom utgår drivmedelsskatt med 46 öre per liter. Då fordonet förbrukar ungefär 5 liter drivmedel per mil, betyder det en skatt av ungefär 2:30 per mil utöver de 10 700 kronorna. Men ett dumpersfordon med en totalvikt av 29 700 kg betalar inte någon skatt alls. Dumpersfordon är nämligen inte belagda med fordonsskatt, och de körs med obeskattat bränsle, varför det inte heller blir någon drivmedelsskatt på dem. Dumpersfordon slipper också den särskilda avgift som nu föreslås. Detta innebär att man med ett dumpersfordon alldeles oberoende av bestämmelserna för övriga fordon kan trafikera praktiskt taget vilken väg som helst utan att behöva ta minsta hänsyn till vägens bärighet. Ett dumpersfordon kan ta en total last av 50 ton och inte behöva drabbas av dessa pålagor. Jag har i det särskilda yttrandet skrivit att jag hoppas att Kungl. Maj:t till höstriksdagen framlägger förslag till åtgärder. När det gäller bussbefordran har läget mycket ingående beskrivits av herrar Dahlgren och Sellgren. Jag anser att den delen av propositionen och betänkandet inte alls borde varit föremål för behandling. Den Severinska utredningen som ligger till grund för detta gäller endast lastbilar och taxi och berör icke buss. Trafiken med buss är fortfarande föremål för utredning, varför man inte borde behandlat detta förrän utredningen är klar. Det finns ingen bakgrundsutredning, ingen näringseller branschorganisation har haft möjlighet att yttra sig. I stället för att göra den översyn av yrkestrafikförordningen som är begärd av riksdagen kommer man med detta. I sin ambition att helt föra över trafiken till SJ glömmer man bort det viktigaste, nämligen människan-resenären. Veckoslutstrafiken drabbas mycket hårt, men även andra researrängemang kommer i kläm. Det framgick med önskvärd tydlighet av resebyråföretagens uppvaktning inför utskottet, där inte minst Reso uttalade sig kritiskt. Kan man åka buss mellan exempelvis Malmö och Göteborg för 30 kronor, bör man inte tvingas att åka tåg och betala 107 kronor. Kan man åka mellan Malmö och Stockholm i buss för 60 kronor, bör man inte tvingas att åka tåg för 190 kronor. Utskottet talar om kategorin militärer. Det finns andra kategorier, som detta berör — pensionärer, skolungdom och studerande. Det är just de grupper som man inte minst från denna talarstol i riksdagen ofta vill måna så mycket om. Det är de människor som har den lilla portmonnän och som inte tål så mycket av sådana här avgifter. Oftast kan de inte företa resan, om det inte kan ske med det billigare alternativet. Även andra resor kommer att drabbas, t.ex. de shoppingresor som bl.a. husmödrar företar mellan olika orter. Herr talman! Bilismens roll och olika funktioner i samhället borde vi uppskatta och uppmuntra i en modern tid. Vi borde inte lagstifta i Sveriges riksdag med innebörd att det blir svårare för människor att utnyttja lastbilen och bussen. Det borde i stället göras lättare. Den jämlikhet som uppkommer genom att alla skall åka på samma sätt får inte köpas för friheten att kunna välja det färdsätt som passar människor och deras plånbok bäst. Herr talman! Jag ber med dessa ord att få yrka bifall till reservationen

Herr talman! I propositionen 81 skisseras en trafikpolitisk målsättning med inriktning att ernå en sundare utveckling inom den yrkesmässiga landsvägstrafiken. Departementschefen säger bl.a.: ”I denna målsättning ligger att skapa betingelser för en samhällsekonomiskt riktig utveckling av trafiksektorn.” Vidare sägs: ”Allmänt gäller att trafikpolitiken skall bedrivas med beaktande av samhällsplaneringen i stort. Stor hänsyn skall tas till de krav som trafiksäkerheten ställer.” Den målsättningen kan givetvis till stora delar accepteras. De föreslagna åtgärderna kan dock inte anses vara tillräckliga för att nå den målsättningen. Effekterna kan — välvilligt bedömda — medföra vissa förbättringar beträffande trafiksäkerheten genom att man föreslagit skärpt bestraffning av överträdelser av högsta tillåtna last m.m., och viss uppbromsning av nyetableringen kan bli följden av den föreslagna lagändringen beträffande etableringsrätten. Den vitalaste frågan har nära nog helt förbigåtts med tystnad. För att komma i närheten av det mål som satts upp krävs enligt min mening en genomgripande omorganisation av åkerinäringens företagsformer. Förhållandet inom den yrkesmässiga lastbilstrafiken är i dag att ca 70 procent av företagen är s.k. enbilsåkerier och att 25 procent består av företag med mellan två och fem fordon. Detta förhållande är det stora hindret för en samhällsekonomiskt riktig och rationell drift. Det omöjliggör en effektiv samordning och planering av trafiken. Behovet av antal fordon för att ge en godtagbar trafikservice är också ytterst svårt att fastställa. För närvarande finns för många fordon och framför allt för många små företag. Många av fordonen kan endast utnyttjas delvis, och många står helt overksamma. Dessutom måste man Nr 92 tillgripa tillfälliga avregistreringar av fordon för att inte förlora för Måndagen den mycket pengar. 29 maj 1972 Jag har i motionen 1677 återgivit förhållandena i Göteborgsområdet —— — — — under årets första månader. Därav framgår att den 15 februari var 20 Överlastavgift, procent av lastfordonen stillastående, 10 procent hade endast delvis 9:20, sysselsättning och 76 fordon var tillfälligt avregistrerade. En dryg månad senare hade läget försämrats väsentligt. Då var 22 procent stillastående, och siffran för delvis utnyttjade fordon hade stigit till 20 procent. Antalet avregistrerade fordon hade ökat med 100 dvs. till 176. Dessa uppgifter kunde man läsa i en artikel i Göteborgs-Posten den 29 mars i år under rubriken: ”Kris inom åkerierna, 400 anställda friställes.” Artikeln var författad av Göteborgs och Bohus läns åkeriförening. I artikeln påtalades den överdimensionerade fordonsparken, osund konkurrens från småföretag och enbilsföretag. Föreningen hävdar att sådan konkurrens endast är möjlig för dem som inte har sin personal socialt försäkrad. Man påstår t.o.m. i artikeln att det förekommer skattefusk bland dessa småföretag. Detta återspeglar bristen på ändamålsenlig organisation och planering inom åkerirörelsen. En vital fråga ur trafiksäkerhetssynpunkt är de yrkesutövande chaufförernas arbetsmiljö och övriga arbetsförhållanden. Den frågan har inte alls berörts i vare sig utskottsbetänkandet eller propositionen. Enligt min mening är det en av de största frågorna. Där bör man satsa på att verkligen komma fram lagstiftningsvägen eller genom andra konkreta åtgärder från regering och riksdag som skapar betingelser för väsentligt bättre arbetsförhållanden än de nu rådande. De förslag som ställts i motionen 1677 skulle till stora delar lösa dessa problem och skapa betydligt bättre förutsättningar för att åstadkomma en bättre arbetsmiljö och framför allt möjliggöra bättre lönesättning, dvs. slopandet av ackordskörning och övergång till rena tidlöner. Om vi tittar litet på hur lastbilschaufförerna i yrkesmässig trafik har det i dag, ser vi ingen grann syn precis. Vad säger de själva? Svar på de frågorna kan man endast få genom att ta kontakt med de berörda eller läsa i Transportarbetareförbundets kongressprotokoll eller andra handlingar, där behandlingen av trafikfrågorna återges. Jag har varit i tillfälle att göra bådadera. För att belysa förhållandena skall jag redovisa en undersökning som företagits av en åkerifackförening här i Stockholm. Denna undersökning som omfattar 48 åkeriföretag presenterades i en motion till Transportarbetareförbundets senaste kongress. Av de 48 företagen hade 11 tillfredsställande omklädningsrum, matrum, toaletter och tvättställ, torkrum och duschrum — det är vad som krävs. Fyra företag hade otillfredsställande personalrum och i regel dåliga omklädningsrum och tvättrum. 33 företag saknade helt personalrum. Dessa företag var av storleksordningen 1—17 anställda. Vidare redovisas i undersökningen att tre företag med tillsammans 28 anställda saknade personalrum och dessutom garage, vilket betyder att chaufförerna varje vinterdag tvingas att sätta sig i iskalla bilar, något som givetvis medför att chaufförerna ådrar sig åkommor av olika slag. Dessa 195 åkommor bedöms nästan alltid som sjukdom och ersätts i enlighet härmed. Sådana åkommor, som leder till total arbetsoförmåga och eventuell förtidspension, ger de drabbade sämre ekonomisk ersättning än som skulle utgå om åkommorna betraktades som yrkessjukdom eller olycksfall. Nu utgår endast vanlig sjukpenning eller förtidspension. Av det redovisade materialet framgår att det i huvudsak är de mindre företagen som inte har förutsättningar att ge de anställda fullgoda arbetsförhållanden. Skyldighet att hålla tillfredsställande personalrum föreskrivs i arbetarskyddskungörelsen, §§ 11—18. Motionärerna på Transports kongress krävde att förbundsstyrelsen skulle verka för en skärpning av gällande bestämmelser. Förbundsstyrelsen sade i sitt utlåtande över motionen att det alltid är stora problem att få en tillfredsställande efterlevnad av kungörelsen i detta avseende i en bransch som består av mycket små företagsenheter. Vidare sades att mycket arbete har nedlagts på att genom förhandlingar söka lösa dessa frågor. Detta har dock inte givit något nämnvärt positivt resultat. Man skulle kunna åberopa många uttalanden, som blottlägger missförhållanden som beror på företagsformerna inom den yrkesmässiga biltrafiken och vari man kräver en omstrukturering av denna bransch. Man trycker därvid speciellt på att enbilsåkerierna och andra mindre företag måste koncentreras till större enheter. Jag vill i detta sammanhang säga att jag inte på något sätt är motståndare till småföretag. Tvärtom anser jag att småföretagsamheten är mycket nyttig och betydelsefull för det svenska samhället. Men att den inte passar inom åkerinäringen står helt klart.

Det kan också konstateras att Svelast och OK inte har samma problem som övriga företag beträffande trafiköverträdelser. Det är klart att andra missförhållanden inom åkerirörelsen så som den nu fungerar kan anföras. Det kan t.ex. inte kännas särskilt tryggt för de anställda när åkeriföretag, utan att informera de anställda på ett fullgott sätt, avyttrar hela rörelsen — väl att märka med chaufförer — till annat företag inom branschen. I tidningen Transportarbetaren kan man läsa om ett sådant förfarande under rubriken Lastbil med förare till salu. Där återges en beskrivning på ett åkeri, som avyttrat samtliga lastbilar med förare, dvs. 32 stycken. Chaufförerna tvingades, därest de ville behålla sina arbeten, att endera flytta till en annan stad eller förlänga sin väg till arbetet med i vissa fall upp till 10 mil. Meddelandet kom som en chock för de flesta av de anställda; de fick det per post. Endast fyra av de 32 berörda hade informerats muntligt och då bara om att transaktionen redan var ett faktum. Detta och mycket annat talar för att en omstrukturering och en helt annan styrning av åkerinäringen är nödvändig. Flera remissinstanser har också förordat större och fastare företagsformer. I propositionen sägs att dessa bedömningar, att man tvångsvis skall styra utvecklingen mot företagskoncentration, inte har en allmän giltighet. Men även om inga ”tvångsåtgärder” behöver tillgripas behövs i vart fall krafttag. Det är absolut nödvändigt och ofrånkomligt, om man över huvud taget skall kunna skapa förutsättningar för bättre arbetsförhållanden för dem som kör och därmed för en säkrare trafik. Den föreslagna skärpningen av tillståndsgivningen för nyetablering är otillräcklig och kan inte lösa nu rådande missförhållanden. Även om man bromsar upp nyetableringen genom en effektivare kontroll och större krav, kvarstår faktum att 95 procent av åkerierna i dag består av företag som har fem bilar eller färre. Det problemet löses inte genom den här bestämmelsen. Åtgärder som förordats i motion 1677 är att staten bör pröva lämpliga vägar för att utveckla och utvidga det statsägda Svelast och undersöka utvecklandet av kooperativa åkerier till större enheter. De föreslagna åtgärderna skulle skapa förutsättningar för en bättre anpassning, planering och samordning av lastbilstrafiken med övriga transportgrenar. De skulle också skapa förutsättningar för de anställda att ändra på nu rådande missförhållanden både när det gäller löneförmåner, arbetsmiljö och företagsdemokrati, som helt saknas, och när det gäller iakttagandet av trafiksäkerhetskraven. Herr talman! Jag vill med vad jag nu har anfört och vad som anförts i motionen yrka bifall till reservationen 2.

Herr talman! Trafikutskottets betänkande nr 13 behandlar Kungl. Maj:ts proposition 81, i vilken föreslås olika åtgärder som berör lastbilsoch taxitrafiken samt även gränsdragningen mellan linjetrafik och beställningstrafik inom busstrafiksektorn. Propositionen bygger huvudsakligen på utredningen rörande företagsstrukturen inom den yrkesmässiga vägtrafiken — lastbil och taxi . Denna utredning, som vanligtvis brukar kallas den Severinska utredningen efter sin ordförande, blev föremål för en intensiv debatt, och åtskilliga kritiska röster gjorde sig gällande bland remissinstanserna. Det är därför med stor tillfredsställelse man kan notera att berörda parter i stort sett ställt sig positiva till regeringens förslag och att enigheten i utskottet har varit stor även om ett par reservationer fogats till betänkandet.

En budget för det första verksamhetsåret skall presenteras liksom en finansieringsplan, som ett stöd för den seriöst arbetande åkerinäringen föreslås också ett särskilt straffansvar för dem som anlitar åkare som saknar föreskrivna tillstånd. Utskottet ställer sig helt enigt bakom det framlagda förslaget och uttalar att förslaget är välmotiverat. I anslutning till denna del av propositionen har vänsterpartiet kommunisterna i en motion krävt och i reservationen 2 följt upp kravet på att det statsägda företaget Svelast genom lämpliga åtgärder skall utvecklas och utvidgas. I reservationen krävs vidare särskilda åtgärder för utvecklande av kooperativa företagsenheter. Utskottet har avstyrkt vänsterpartiet kommunisternas krav på direkta åtgärder för att nå det syfte man uttalar sig för. Personligen hyser jag stor sympati för en vidareutveckling av det statsägda företaget Svelast liksom även för etablerande av kooperativa företagsformer inom åkeribranschen. Jag tror emellertid, bl.a. som en följd av vad som i propositionen föreslås om den framtida etableringskontrollen, att de större företagsenheterna och därmed även Svelast kommer att utvecklas. Någon särskild åtgärd från riksdagens sida erfordras därför inte, varför jag yrkar avslag på reservationen 2. I propositionen 81 framläggs också förslag som berör företagsstrukturen inom taxinäringen. Yrkestrafikutredningen föreslår i sitt betänkande att nuvarande hinder för juridiska personer att bedriva taxiverksamhet skall undanröjas och anser att systemet med personliga enbilstillstånd och förtur för äldste föraren ogynnsamt inverkar på taxinäringens rationaliseringsmöjligheter. Utredningen menar därför att turordningsprincipen skall frångås.

Liksom departementschefen anser ett enigt utskott att taxiverksamheten måste anpassas till och samordnas med den kommunala trafikplaneringen. Kommunerna kan i en del fall vilja få till stånd en fastare organisation av trafiken genom att ett bolag eller en ekonomisk förening bildas, som då blir tillståndshavare. Med ett sådant företag kan kommunen, om den finner det lämpligt, träffa avtal om uppläggningen av taxitrafiken. Givetvis kan initiativet till en sådan bolagsbildning också tas från taxisidan. Missförstånd på denna punkt har uppenbarligen förekommit, men jag har den bestämda uppfattningen att efter de diskussioner vi hade i utskottet med representanter för taxinäringen blev det missförståndet undanröjt. Kommunerna kan också i särskilda fall vilja driva trafiken genom ett eller flera av kommunen helägda bolag. Väsentligt att notera i detta sammanhang är då emellertid att lämpligheten och tillståndsprövningen i dylika fall skall föras upp till Kungl. Maj:t.

En annan viktig fråga som behandlas i föreliggande utskottsbetänkande och där utskottet i sin bedömning är enhälligt gäller gränsdragningen mellan linjetrafiken och beställningstrafiken inom busstrafiksektorn. Under senare år har som bekant en utveckling ägt rum, som lett fram till en personbefordran med buss som sker genom beställningstrafik men i realiteten är linjetrafik. Vad jag då avser är närmast den s.k. veckoslutstrafiken. Varken departementschefen eller utskottet finner någon anledning att ändra på nuvarande bestämmelser när det gäller innebörden av kravet på regelbundenhet, vars uppfyllande är en av förutsättningarna för att linjetrafik skall anses föreligga. I såväl propositionen som utskottsbetänkandet slås alltså fast att regelbundenhet föreligger, om man kör på bestämda tider minst en gång varje kalendervecka under en längre period. Äger trafik rum under dessa betingelser, är det alltså fråga om trafik som kräver linjetrafiktillstånd. Detta är, herr talman, endast ett konstaterande av vad som redan gäller enligt nuvarande bestämmelser. Utskottet delar departementschefens uttalade uppfattning att det är angeläget att den linjetrafik som behövs för en tillfredsställande transportförsörjning skyddas. Jag skall inte orda närmare om detta. Här har kommunikationsministern varit uppe och undanröjt de missförstånd som uppenbarligen föreligger. Jag noterar med stor tillfredsställelse att herr Dahlgren från centerpartiet klart och entydigt instämde i departementschefens uttalande. Och även om rätlinjigheten i herr Sellgrens och herr Komstedts uttalanden inte var så entydig och klar som i herr Dahlgrens fall, var väl ändå grundvalen för uttalandena från herr Sellgren och herr Komstedt att man håller fast vid den uppfattning som man hade i utskottet. Herr Dahlgren har speciellt citerat vissa avsnitt i det enhälliga utskottsbetänkandet. Jag skall avstå från att göra det. Låt mig bara, eftersom herr Komstedt talar om de människor som har litet i portmonnän, framhålla att vi gör ett särskilt uttalande om veckoslutstrafiken för de värnpliktiga. Denna trafik är av olika skäl utomordentligt väsentlig för de värnpliktiga. För det första betyder dessa resor oerhört mycket för de värnpliktiga, då de därigenom får möjlighet att besöka sin hemort. För det andra är dessa veckoslutsbussar för de värnpliktiga av stor betydelse även ur trafiksäkerhetssynpunkt, ty därest icke denna möjlighet förelåg, skulle man sannolikt använda egna fordon. För det tredje skulle man också kunna anföra att försvaret även sparar pengar genom denna veckoslutstrafik, som gör det möjligt för många att besöka hemmet. Jag skall emellertid inte orda ytterligare om veckoslutstrafiken. Genom ett särskilt tillägg till 4 § yrkestrafikförordningen kommer även anslutningstrafik till flygplatser och färjelägen att regleras. Genom detta tillägg kan man pröva om sådan trafik, som ingår som ett led i ett större researrangemang, är att betrakta som linjetrafik.

Vad utskottet kräver är alltså en snar prövning av dessa frågor.

Den fråga som kommit att tilldra sig det största intresset och som utgjort den stora stötestenen vid utskottsbehandlingen är propositionens förslag till åtgärder mot vissa överträdelser av trafikbestämmelserna. Det gäller överträdelser av bestämmelserna mot överlaster och av bestämmelserna om förarnas arbetstid. Dessa överträdelser har i dag stor omfattning och medför negativa effekter både genom att de snedvrider transportmarknaden och, vilket är minst lika allvarligt, åsidosätter trafiksäkerheten. Bestämmelserna om arbetsgivarens ansvar i fråga om fordonsförarnas arbetstid skärps, arbetsgivarna åläggs bl.a. att genom bättre planering minska riskerna för överträdelser. I propositionen föreslås vidare, och ett enigt utskott ställer sig bakom dessa förslag, att svåra eller upprepade överträdelser av vägtrafikförordningens regler om förares arbetsoch vilotider, om maximilast, om fordonshastigheter m. m, skall kunna föranleda återkallelse av tillstånd till yrkesmässig trafik. Det är således ur trafiksäkerhetssynpunkt utomordentligt viktiga åtgärder som ett enigt utskott ställer sig bakom och som riksdagen om en stund kommer att fatta beslut om. I fråga om överlasterna föreslås att en särskild avgift skall tas ut av fordonsägaren, när högsta tillåtna axeltryck, boggitryck eller bruttovikt överskrids. Det är fråga om en avgift som oavsett straffansvaret avser att motverka den enskilde fordonsägarens motiv att genom överträdelser av bestämmelserna göra företagsekonomiska vinster på samhällets och övriga trafikutövares bekostnad. Också bakom detta förslag ställer sig utskottet enigt, även om till just denna punkt en borgerlig reservation är fogad, som jag närmare skall kommentera. Innan jag gör det skall jag emellertid beröra frågan om automobilskattetillägg eller överlastavgift, eftersom herr Dahlgren påstod att det är en ny lag som trafikutskottet fått utarbeta, helt skild från det förslag som föreligger i proposition nr 81. Den överlastavgift som trafikutskottet i princip har godtagit kallas i propositionen för automobilskattetillägg. Namnfrågan är det alltså som väckt en del uppmärksamhet, och den kan också vara värd några kommentarer. Det finns i dag skattetillägg, nämligen i förordningen om förfarandet vid viss konsumtionsbeskattning, den s.k. förfarandeförordningen. Dessa skattetillägg eller, som de också kallas, särskilda avgifter är administrativt bestämda, oberoende av avsikt eller uppsåt och oberoende av eventuellt straffansvar. De tas ut, när en skattskyldig i deklaration eller liknande handling lämnat oriktig uppgift, som lett till att han påförts för låg skatt. Om man nu jämför den här överlastavgiften med förfarandeförordningens skattetillägg, så finner man stora likheter. Den enda skillnaden är att skattetillägen i förfarandeförordningen bestäms till viss procent av den undandragna skatten, medan överlastavgiften skall utgå med vissa schablonmässigt bestämda belopp med hänsyn till överlastens storlek. Skillnaden är enligt min mening tämligen obetydlig. Om avgiften kallas automobilskattetillägg eller överlastavgift torde inte ha någon betydelse för bedömningen av avgiftens karaktär eller för tillämpningen av avgiftssystemet. Jag vill erinra om att även skattetilläggen i förfarandeförordningen betecknas som avgifter. Det kan emellertid finnas skäl för att reservera beteckningen skattetillägg för vissa slag av avgifter. Trafikutskottet har därför för sin del ingenting emot skatteutskottets förslag att man döper om automobilskattetillägget till överlastavgift. Däremot tycker jag inte att skatteutskottets argumentering i andra avseenden är särskilt övertygande. Jag skall efter detta övergå till att behandla den fråga som tas upp i den borgerliga reservationen till trafikutskottets betänkande. Vad man åsyftar i reservationen är en uppmjukning i avgiftssystemet med hänsyn till att det i vissa fall föreligger svårigheter att bedöma den exakta vikten av ett fordons last. De fall man nämner är bl.a. transporter av timmer och schaktmassor eller av gods för vilket godsavsändaren angivit en oriktig vikt. Genomgående är det fråga om fall där man ansett sig kunnna konstatera att överlasten beror på omständigheter som fordonsägaren inte kunnat hjälpa och inte känt till. Fordonsägaren har med andra ord inte kunnat hjälpa att överlast uppkommit. Kan nu detta fortsätta in i avgiftssystemet? Vad det är fråga om är i själva verket fordonsägarens uppsåt eller avsikt, dvs. samma förhållande som är av betydelse vid bedömning av hans straffansvar. Det kan då vara belysande att se hur detta krav på avsikt för att straffansvar skall kunna utdömas fungerar i straffsanktionssystemet. Straffsanktionssystemet har två stora svagheter. Den ena svagheten är att kunna bevisa fordonsägarens avsikt. Erfarenheterna visar att fordonsägaren i alla fall kommer ifrån straff med en hänvisning till att han inte hade möjlighet att bedöma lastens vikt eller att chauffören frångått hans instruktioner att undvika överlast. Den andra svagheten hänger samman med att domstolarna utdömer så låga straff att fordonsägarna tjänar mera på överlasterna än vad böterna kostar. Dessa omständigheter har lett bl.a. till att polisen upplever det som i viss utsträckning meningslöst i dag att övervaka och rapportera överlaster. Det har därför skett en ändring av övervakningens inriktning mot andra beteenden i trafiken som det är mera meningsfullt att övervaka. Det är detta förhållande, herr Komstedt, och inte en bättre efterlevnad av belastningsbestämmelserna som lett till en nedgång i antalet rapporterade överträdelser.

För man in avsiktsfrågan i avgiftssystemet får man dessutom en betydande fördröjning genom att man måste göra lika omfattande utredningar som när det gäller straffansvaret. Snabbheten och automatiken försvinner med andra ord helt. Såväl det norska systemet som varit förebilden som ett svenskt avgiftssystem skulle vara i det närmaste meningslösa om man för in uppsåt eller avsikt som krav för att avgift skall tas ut. Från trafikpolitisk synpunkt och med avseende på ägarens vinst av överlast är hans avsikt helt betydelselös. Reservanterna har inte formellt föreslagit att kravet på avsikt skall skrivas in direkt i avgiftssystemet. I stället menar man att överlastavgift skall få efterges när särskilda omständigheter föreligger. Men vad är det då för särskilda omständigheter man åsyftar? Ser vi på de exempel som reservanterna drar fram finner vi att det i dessa fall är fråga om fordonsägarens avsikt, och när denna kommer in i bilden blir som jag tidigare sagt hela systemet tämligen meningslöst. Man löper dessutom risken att nästan alla fordonsägare försöker utnyttja den här möjligheten att komma ifrån överlastavgiften. En intensifierad övervakning kan mycket väl tänkas ge 10 000-15 000 rapporterade fall på ett år. Om man på grund av invändningar från fordonsägarna skulle tvingas att ta upp avsiktsfrågan är det sannolikt att avgiftssystemet skulle bli administrativt ohanterligt. De skäl som reservanterna tar upp som grund för sitt förslag vilar ytterst på ett slags rättssäkerhetssystem, och herr Dahlgren anförde det som huvudargument. Låt mig då först hänvisa till skattetilläggen i förfarandeförordningen som fungerar på samma sätt som överlastavgiften skall fungera enligt utskottets förslag, dvs. oberoende av avsikt och av straffansvar. Enligt utskottets mening finns det inte någon som helst anledning att frångå möjligheten att från rättssäkerhetssynpunkt bedöma de olika slagen av avgifter på olika sätt. Den föreslagna överlastavgiften har likheter och beröringspunkter med flera andra icke straffrättsliga sanktioner och rättsverkningar, förutom med skattetilläggen enligt förfarandeförordningen också med exempelvis förverkande och skadestånd. Även inom straffrätten finns emellertid exempel på straff som utdöms oberoende av gärningsmannens avsikt. Denna typ av ansvar förekommer t.ex. i vissa fall gentemot företagare. Jag kan inte finna att svårigheten att bedöma lastens vikt har någon betydelse från rättssäkerhetssynpunkt. I avgiftssystemet finns ju inbyggt betydande grundavdrag som man får göra innan det blir aktuellt att ta ut överlastavgift. För de allra största fordonen uppgår det avdrag som sålunda finns inbyggt i systemet till ca 15 procent, och för mindre fordon är det en betydligt större procentsats. Om dessa grundavdrag med hänsyn till lastens särskilda beskaffenhet skulle bedömas vara otillräckliga, kan man för säkerhets skull lasta litet i underkant. Det kostar visserligen fordonsägaren något att inte alltid kunna fullt utnyttja lastkapaciteten, men en sådan konsekvens är ingenting unikt för systemet med överlastavgifter. Överlasten är inte mindre farlig därför att den är oavsiktlig. och det är helt i linje med vägtrafiklagstiftningen att fordonsägarna tar på sig vissa kostnader i vägekonomins och trafiksäkerhetens intresse. I reservationen förekommer en del uttalanden som är närmast missvisande och polemiska. Eftersom det inte har någon betydelse för reservanternas yrkande skall jag dock inte ta upp tiden med att bemöta dessa uttalanden. En sakuppgift måste emellertid bemötas. Reservanterna säger i slutet av sin reservation att man i det norska avgiftssystemet har en föreskrift av liknande karaktär som den som de själva föreslår. Vad de syftar på är en föreskrift i 9 § i den norska författningen om overlastgebyr, vilket innebär att vägdirektoratet i ”saerlige tilfelle” kan medge befrielse från eller nedsättning av avgiften. Det finns emellertid inte någon som helst likhet mellan den norska bestämmelsen och den bestämmelse som reservanterna vill ha i det svenska systemet. Den norska undantagsbestämmelsen har hittills tillämpats i tre fall. I ett fall medgavs befrielse från avgift därför att axeltrycksbegränsningen för den bro där förseelsen skedde var oriktigt utmärkt. I ett annat fall medgavs befrielse därför att den dispensgivande myndigheten i dispenshandlingen uppgivit fel axeloch boggitrycksbegränsning för den väg på vilken transporten ägde rum. I ett tredje fall medgavs befrielse när dispens lämnats för överskridande av vägens axeloch boggitryck men överlast rapporterats därför att dispenshandling inte medförts vid transporten. Rättelse av detta slag, som återfinns i 9 §& i den norska författningen, finns det inget som helst behov av för svenskt vidkommande. De här förhållandena skall vederbörande länsstyrelse självmant beakta när fråga om påförande av avgift uppkommer. Om så ej sker, rättas det här till av vederbörande kammarrätt eller, om ärendet förs upp dit, av regeringsrätten. Här är det fråga om objektivt konstaterbara förhållanden, som utan vidare innebär att grund för påförande av överlastavgift inte föreligger. Att i sådana fall åberopa en bestämmelse om befrielse på grund av särskilda omständigheter skulle inte stå i överensstämmelse med svensk rätt. Sammanfattningsvis vill jag konstatera att det inte finns några som helst skäl att införa en sådan undantagsbestämmelse som reservanterna vill ha. I stället talar alla skäl emot sådana bestämmelser, eftersom de skulle rycka undan grunden för hela systemet. Jag skulle vilja säga att den som ställer sig bakom den borgerliga reservationen i själva verket medvetet eller omedvetet ger uttryck för att han inte vill ha ett system med överlastavgifter och alltså inte heller vill göra ett verkningsfullt försök att komma till rätta med överlastproblematiken. Med hänvisning till det anförda yrkar jag alltså avslag på reservationen 1 vid trafikutskottets betänkande och bifall till utskottets hemställan i motsvarande del. Herr Komstedt började sitt inlägg med att tala om socialism. Eftersom utskottsbetänkandet i stort sett är enhälligt har herr Komstedt varit med om att skriva under detta socialistiska betänkande. Herr Komstedt har också till betänkandet fogat ett särskilt yttrande, som jag något vill kommentera. Han tar i sitt yttrande upp frågan om hur man skall komma till rätta med överlastning av s.k. dumperfordon. Dessa dumperekipage är ett slags traktortåg. Svårigheten att tillämpa systemet med Överlastavgifter i fråga om traktortåg är berörd i propositionen. Departementschefen uttalar emellertid att utvecklingen i fråga om tillämpningen av avgiftssystemet kommer att följas upp noga och att förslag beträffande traktortågen kommer att läggas fram om det visar sig påkallat. Herr Komstedts synpunkter torde alltså i allt väsentligt vara beaktade. Låt mig bara kommentera beskattningsfrågan när det gäller dumperekipagen; vi fick ju se ett sådant här på TV-skärmen. Herr Komstedt har den uppfattningen — och den är felaktig — att dessa fordon är fria från fordonsskatt och får drivas med obeskattat bränsle. Detta är inte riktigt om man framför de här fordonen på allmän väg; i sådana fall blir de beskattningsbara. Herr talman! Jag skall inte fortsätta längre. Jag vill bara säga att det är beklagligt att herr Komstedt, som ändå är företagare och säljer lastbilar, inte har tagit reda på sakinnehållet i propositionen.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
Herr talman! Min okunnighet när det gäller bilarna skall vi kanske inte diskutera här utan snarare hos åkarna, herr Hugosson, det ligger närmare till hands. Beträffande fordonsägarens ansvar sade jag i mitt första inlägg att den bättre efterlevnaden under de senaste åren hade betytt att branschorganisationerna hade påtalat förhållandet för sina medlemmar. Nu vill herr Hugosson göra gällande att så inte är fallet utan att det är polisen som har brustit i sin uppmärksamhet. Då får herr Hugosson själv stå för att han anklagar polisen för detta. Men man har i alla fall den möjligheten att kolla när man vill, och den som inte önskar göra det får väl åläggas detta ansvar. Jag vill ställa en fråga till herr Hugosson och herr Hallgren. Ni berömmer Svelast som det företag som är bäst skickat att utföra de här transporterna. Vad är anledningen till att Svelast för några år sedan avvecklade ett visst antal fordon till sina chaufförer? Vilken insats gjorde Svelast därvid?

Herr talman! I sin iver att till varje pris försvara propositionen på alla punkter gör herr Hugosson sig skyldig till en rad överdrifter, som jag kanske inte hinner bemöta fullständigt i en kort replik. Han säger att vi med reservationen är ute för att medverka till en uppmjukning 'av förordningen. Då har herr Hugosson inte lyssnat till vad jag har sagt. Jag har klart uttalat att vi accepterar överlastavgifterna som ett korrektiv mot olaga överlaster och att det är en anordning som kan Nr 92 behövas för att motverka överlaster. Men även sådana näringar som Måndagen den åkerinäringen bör väl kunna få åtnjuta ett visst rättssäkerhetsskydd, eller 29 maj 1972 hur, herr Hugosson? Kan herr Hugosson garantera att man i sådana här sammanhang aldrig kommer i en situation då överträdelsen är klart oavsiktlig? Det fordras liksom i andra lagsammanhang en, som jag uttryckte det, säkerhetsventil för att kunna klara dessa saker. Sedan påstår herr Hugosson att man alltid gör vinst på överlast. Det är långt ifrån säkert. Jag tar bara ett exempel som rinner mig i minnet just nu. Vid befraktning av exempelvis schaktmassor gör man inte upp priserna efter varje enskilt lass utan efter den kapacitet eller volym som vederbörande fordon har. Oberoende av förändringar i lastens vikt får man betalt efter ett enhetspris. Herr Hugosson åberopar det norska systemet och säger att undantagsbestämmelsen tillämpas bara i alldeles specifika fall. Ja, men enligt vad jag har erfarit är undantagsbestämmelsen tillämplig även i andra fall än dem herr Hugosson nämnde, Praktiken har emellertid inte ännu lett fram till andra exempel, eftersom lagen bara varit i kraft sedan februari månad detta år.
Herr talman! Herr Hugosson gjorde några påståenden här som knappast kan få stå oemotsagda. Herr Hugosson menar att skillnaden är obetydlig mellan ”automobilskattetillägg” och ”lag om överlastavgift”. I det avseendet hänvisar jag kammarens ledamöter till vad skatteutskottet har anfört i sitt yttrande, s. 43 i trafikutskottets betänkande. Vidare anser herr Hugosson att det är svårt att bevisa fordonsägarens avsikt. Jag vill bara säga att bevisbördan i det fallet ligger helt på fordonsägaren, inte på åklagaren eller domstol. Böterna är för små — domstolsförfarandet fungerar för långsamt, säger herr Hugosson. Ja, jag vill inte göra någre bedömningar i det fallet; jag är inte kapabel till det. Men herr Hugosson kunde ju tala med sin partivän herr justitieministern, om det är så att böterna är för små och att domstolsväsendet inte fungerar. Anmärkningsvärt är emellertid att herr Hugosson tar Norge som modell och säger att dispensregeln tillämpas väldigt sällan. Eftersom man nu har tagit den här modellen från Norge borde man ha följt den även i detta fall. En sådan dispensregel för överlaster som finns i Norge har man inte i den svenska lagstiftningen. Och det är detta vi har reagerat mot. I Norge är det så att vägdirektoratet kan medge dispens eller eftergift för sådana här laster, något som vi hela tiden efterlyst. Det är riktigt att man kan överklaga länsstyrelsens beslut i och för sig hos kammarrätten. Men jag har gjort mig underkunnig om att det är ytterligt tveksamt om kammarrätten i ett sådant fall kan förändra länsstyrelsens beslut, när länsstyrelsen inte haft möjlighet att ge dispens för avgiften. Vi tror alltså att den utvägen är obefintlig, och därför föreslår vi detta tillägg om en dispensmöjlighet.
Herr talman! Herr Komstedt sade i sitt första inlägg att beslutet om den här lagstiftningen borde anstå tills effektiva lastindikationer föreligger. Men det har man inte föreslagit under utskottsbehandlingen, och därför var detta ett egendomligt yttrande. Herr Komstedt står ju bakom utskottets betänkande. Jag gjorde mig inte alls skyldig till något angrepp på polisen. Jag konstaterade bara vad rikspolischefen har sagt, att systemet är så krångligt att det inte lönar sig att sätta in resurserna just på detta avsnitt. Jag återkommer till rättssäkerheten.

I tre län har man studerat de överlaster som kommit till polisens kännedom, och icke i något fall kunde man konstatera att det gällde t.ex. överlast på framaxeln, som spelat så stor roll i den här debatten. Den dispensregel som finns i Norge är inte jämförbar med vad som gäller i det svenska rättssystemet, därför att de fall som kan bli föremål för dispens enligt det norska systemet är sådana att man enligt svensk rättspraxis ändå kommer att få dispens.
Herr talman! Det kommer inom en ganska snar framtid att finnas tillfredsställande lastindikatorer. Man borde ha kunnat avvakta till dess. Sådan panik är det inte. herr Hugosson. Det måste vara bättre att arbeta enligt principen att hellre fria en syndare än fälla hundra oskyldiga. Sedan upprepar jag min fråga till herr Hugosson: Vad var det som föranledde Svelast att avveckla sina fordon?
Herr talman! Herr Hugosson har sagt att man kan lasta mindre under dessa förhållanden och han har hänvisat till den stora marginal som finns. Jag vill säga att det är inte fråga om att lasta mindre eller att lasta upp till någon marginal, utan det är fråga om att ha rätt last på fordonet hela tiden. Det är detta vi skall sträva efter, och det kan man inte uppnå, eftersom det inte finns vågar på varje fordon. Därför har vi föreslagit denna dispensmöjlighet. Det mäste vara så i det här samhället att även fordonsägare skall ha samma rättsskydd som andra medborgare har. Det är det enda vi har fordrat.
Herr talman! Herr Komstedts resonemang är mycket besynnerligt. Han upprepar att vi skulle ha väntat med detta beslut till dess vi hade fått lastindikatorer. Men varför har inte herr Komstedt krävt det i utskottet? Ni står ju bakom det här förslaget. Sedan vill jag som svar på herr Dahlgrens senaste inlägg säga, att jag tycker också det är riktigt att varje fordon skall ha rätt last. Men till dess att vi får lastindikatorer på samtliga fordon har det satts denna generösa gräns för att därigenom trygga den rättssäkerhet som herr Dahlgren är så orolig för.

Herr talman! Herr Hugosson har det rätt besvärligt. Han frågar om det kan anges något exempel på att man får räkna bort en marginal för överlasten och sedan också har ett rättsskydd vid oavsiktliga överlaster. Ja, det är just den möjligheten man har i Norge. Fastän man där har en marginal på upptill 15 procent har man ändå möjlighet att få rättelse vid oavsiktliga överlaster. Och det är inte bara bundet till de specifika fall som herr Hugosson här nämnt. Efter vad jag har erfarit måste det emellertid i lagen finnas en paragraf att åberopa för att man skall få rättelse på ett straff som man orättmätigt ådömts. Finns inte denna paragraf i lagen, som jag kallar för säkerhetsventil, så har man heller ingen möjlighet att få rättelse.
Herr talman! När kommunikationsministern behandlade denna fråga var han betydligt mjukare i röst och tonfall än herr Hugosson, och det föranleder mig att här göra några kommentarer och slå fast ett par synpunkter. Det har sagts, och det kan sägas igen, att den proposition som kommunikationsministern här framlagt inte är av den kvalitet som oppositionen i utskottet hade önskat. Jag tror inte heller att utskottets majoritet har varit helt tillfredsställd med den. Som jag pekat på har förslaget tolkats olika av riksdagens jurister och juristerna i departementet samt av departementschefen. Kommunikationsministern ville sålunda beteckna denna avgift som en skatt i stället för en särskild avgift för överlast. Här har man otvivelaktigt gjort en miss. Jag vill alltså påstå att utskottsbetänkandet är annorlunda än propositionen, här och i flera avseenden. När det läggs fram ett förslag av denna art kan man begära att de som råkar ut för följderna av förslaget skall få en så god rättssäkerhet som möjligt. Det har man emellertid inte fått i detta förslag. Så länge det inte finns tillfredsställande lastindikatorer måste bestämmelserna vara generösa. Här säger utskottets majoritet att de 15 procenten i tillåten överlast räcker. Nej, det gör det inte. Vi har t.ex. ingen garanti för att oavsiktliga överträdelser får en korrekt bedömning, och då är förslaget inte tillfredsställande. Det är det som varit orsaken till reservationen. Hela utskottets förslag är en kompromiss, och jag vill starkt framhålla att för mig har det varit väsentligt att så mycket som möjligt skydda den rörelsefrihet som trafikens utövare måste ha för att klara sin verksamhet, för att kunna utöva sin dagliga gärning som småföretagare eller som större företagare, klara sin utkomst, sin familj och sin verksamhet — och samtidigt göra samhällelig nytta. Jag anser att trafikutskottets betänkan de inte är bra — sett från våra utgångspunkter. Moderata samlingspartiet vill ha större rörelsefrihet för alla dessa företagare så att dessa kan bedriva sin verksamhet, under ansvar mot samhället och till gagn för samhället. Om det hade blivit reservationer på varje punkt, skulle detta ha varit mycket sämre än den kompromiss som nu har åstadkommits. Det politiska ansvaret har för mig krävt en kompromiss hellre än ett beslut som skulle medföra större svårigheter för den verksamhet som vi här har talat om. Detta är också trafikorganisationernas uppfattning. Herr Komstedt från vårt håll har i huvudsak talat om lastbilstrafiken. Vad gäller den yrkesmässiga trafiken med personbil vill jag understryka följande som står i trafikutskottets betänkande: ”Även utskottet förutsätter att tillstånd för kommuner att bilda taxibolag endast undantagsvis skall komma i fråga. Av departementschefens yttrande framgår också att så avses bli fallet.

Det betyder att man endast i undantagsfall och när det föreligger mycket starka skäl kan bilda sådana kommunala bolag, och då i huvudsak bara enligt frivillig överenskommelse mellan taxiägare och kommuner. Varje kammarledamot kan under sin taxiresa härifrån i kväll genom ett samtal med föraren få klarhet om den djupa misstro man känner mot tvingande åtgärder i det här sammanhanget. Vidare vill jag helt kort nämna busstrafiken. Det förslaget borde, tycker vi, inte ha kommit på riksdagens bord förrän förhållandena mera noggrant hade undersökts. Vi har gått med på en kompromiss också på det området för att säkra bussföretagens existens. För det första är det alldeles uppenbart att en klarare gränsdragning måste göras mellan vad som är att betrakta som linjetrafik och vad som inte är linjetrafik — det är ett krav från organisationerna som utskottet nu föreslår i en skrivelse till Kungl. Maj:t. Detta är positivt, och detta har vi enats om. För det andra är det väsentligt att konsumenternas intresse tillgodoses, så att de får sina resor till priser som passar dem eller som det är möjligt för dem att betala. Detta måste också ligga i trafikföretagets intresse. Jag tolkar därför trafikutskottets uttalande och kommunikationsministerns anförande som en bekräftelse på att så är förhållandet och att det skall vara på det viset. Jag är övertygad om att herr Norlings ambitioner är vad han har framfört här i talarstolen. Det är angeläget att inte bara lagförslaget utan också trafikutskottets kommentar kommer myndigheterna till del, liksom också herr Norlings anförande i denna kammare. Skulle de praktiska besluten ute på fältet inte stå i överensstämmelse med andan i herr Norlings anförande här i kammaren, kommer tilltron till regeringen att svikta även på detta område, och då kommer kammaren att få höra av oppositionen i denna fråga igen.

Herr talman! Jag har i anslutning till propositionen nr 81 till årets riksdag avlämnat en motion, vari jag tagit upp bl.a. frågan om traktortågens och därmed inbegripet dumpers särställning när det gäller utövandet av yrkesmässig trafik, eftersom det föreslagna automobilskattetillägget inte skall tillämpas på dessa fordon. Jag har också uppmärksammat frågan om den förhöjda avgiftens verkan och föreslagit att den bör liksom i Norge knytas till fordon för att därmed förhindra att flerbilsåkarna i det avseendet drabbas särskilt hårt. Jag har också föreslagit att schablonavdraget 500 kg på framaxeln borde jämställas med schablonavdraget på övriga enaxlar och alltså höjas till 1 000 kg, detta därför att man bättre skulle kunna klara den ytterst svåra uppgiften att placera lasten på bilen utan att drabbas av rent oavsiktliga överträdelser. Jag har också i motionen påvisat hur bestämmelserna kommer att drabba lastbilstrafiken ojämnt. Den yrkesmässiga trafiken drabbas av indragning av trafiktillstånden om lastöverträdelserna blir tillräckligt svåra, men någon sådan följdverkan kan inte bli aktuell för den övriga lastbilstrafiken. Likaså kommer inte heller den föreslagna skärpta bestämmelsen angående ekonomisk lämplighetsprövning att omfatta sådan trafik, som för närvarande är undantagen yrkestrafikförordningens 2 §. Det är med utgångspunkt i detta jag föreslagit att ny yrkestrafikförordning med enhetliga regler för all trafik för godsbefordran snarast skall komma till stånd. Jag vill, herr talman, redan nu framhålla att jag ser propositionens huvudsakliga innehåll vara lämpligt avvägt i det läge och med det material som ligger till grund för propositionen. Inga av de åtgärder jag föreslagit förrycker denna lämpliga avvägning. Hur har då dessa frågor som jag tagit upp i motionen behandlats av utskottet? När det gäller traktorerna har utskottet anslutit sig till departementschefen, som erinrar om att traktorerna inte är registrerade och att det därför kan leda till svårigheter att tillämpa de för övriga fordon föreslagna bestämmelserna. Utskottet anför liksom departementschefen: ”Skulle den fortsatta utvecklingen visa att ett sådant undantag har ogynnsamma verkningar avses ställningstagandet skola omprövas, vilket även utskottet finner riktigt.” Motionen har alltså på denna punkt avstyrkts. Jag ifrågasätter, herr talman, om inte både departementschefen och utskottet har tagit för lätt på den här frågan. Med hänsyn till i propositionen angivna motiv för avgiftens införande — jag nämner t.ex. trafiksäkerhet, trafikpolitisk konkurrensneutralitet och vägekonomi — borde avgiften självklart utgå vid överträdelser av belastningsbestämmelserna oavsett vilket motordrivet fordon det gäller.

I motionen har jag också, som tidigare nämnts, föreslagit att den i propositionen föreslagna avdragsvikten på 500 kg för framaxel skulle höjas till I 000 kg liksom för alla andra enkla axlar. Jag anser att det är stora svårigheter att så länge lastindikatorer saknas undvika oavsiktliga överskridanden av axeloch boggietryck liksom bruttovikten. Det är särskilt riskerna för fellastning inom lastutrymmet och förskjutning av lasten på bilen som kan åstadkomma att t.ex. framaxelns marginal på 500 kg inte är tillräcklig. Utskottet har i betänkandet endast återgett vad departementschefen anfört i propositionen, utan att med en rad ägna frågan om oavsiktliga överlaster något intresse. Jag vill också erinra om att många svårbedömbara godsslag finnes, och att det ingalunda är utan stora bekymmer för åkaren när han skall försöka sig på att bedöma totallasten. Det görs gällande i propositionen att avdragsmarginalen skulle röra sig om storleksordningen 15 procent. I varje fall skulle siffran vara den i Norge, varifrån systemet är hämtat. Det skall emellertid erinras om att i Norge har man inga bruttoviktsbestämmelser, utan beräknar laststorleken på endast axeloch boggietryck. Det bör framhållas att om någon skulle räkna med att klara sig om han inte lastar mer än 15 procent överlast, blir han grundligt lurad, om det rör sig om större fordon. Det kan ju t.o.m. bli fallet för en åkare, som inte lastat mer än bilens totalvikt, som är detsamma som den last han lagligen skulle ha rätt till om han vägde bilen i dess helhet och han då befunne sig på en väg med mot lasten svarande axeltryck. Om åkaren råkade få ett visst sådant lass förskjutet omkring 25 cm framåt skulle han kunna få betala för överlast trots att han inte har haft möjligheter att avgöra det hela. Många fler exempel skulle kunna anföras, men jag avstår från detta. Jag vill hänvisa till vad herr Dahlgren anfört i det här avsnittet. Jag har, herr talman, ett besiktningsinstrument från en boggielastbil med en totalvikt av 22 000 kg, en av de mest vanliga lastbilarna. Jag har med utgångspunkt från instrumentet räknat ut att avdraget 500 kg på framaxeln motsvarar en överlast med 8,5 procent. Boggien med sina 1 500 kg avdrag motsvarar 11 procent. I genomsnitt blir det omkring 9,8 procent överlast. Såvitt jag kan bedöma hade det inte varit någon som helst risk att låta framaxeln få samma avdrag som övriga en-axlar. Det skulle inte heller, utifrån den allmänna försiktighet som lastbilsåkarna iakttar när det gäller att belasta den främre delen av bilen, vara någon risk att höja viktmarginalen. En höjning på sätt jag föreslagit skulle ändå inte innebära att man nämnvärt överstiger den av skogsstyrelsen angivna femtonprocentiga avvikelsen, som under många år varit giltig viktvariation när det gäller transport av skogsprodukter. Jag vill också, herr talman, framhålla att när det gäller effekten av en höjning av lastens storlek på framaxeln från 500 till 1 000 kg skulle den, när det gäller bilens tekniska styrka och trafiksäkerhet, komma i fråga i huvudsak endast på vägar med 10/16 tons axeloch boggietryck. Dessa vägar utgör i runt tal hälften av våra vägar och är belagda och har som regel mycket god standard. När man nu inte från utskottets sida ansett sig kunna tillstyrka ena sig om att föreslå sådana ändringar i bestämmelserna att den som oavsiktligen har råkat framföra bilen — själv eller genom annan — med sådan överlast att han brutit mot lastningsbestämmelserna skulle ha möjligheter att få eftergift på överlastavgiften eller få frågan rättsligt prövad. Jag har, herr talman, stor förståelse för ambitionen att komma till rätta med de enligt propositionen alltför omfattande överlasterna men enskilde utanför möjligheten att få rättslig prövning av straffåtgärder över vilka han inte kunnat råda. Herr talman!

Detta är en stor ekonomisk fråga inte bara för den enskilde åkaren utan även för samhället. Utskottet har förutsatt att de lokala trafikföreskrifterna skall ge möjligheter till dispenser för bl.a. oljetransporter när det gäller svårframkomlighet på vägarna. Jag vill. herr talman, understryka detta och uttalar den förhoppningen att dispenser också skall kunna lämnas när det gäller trailertransporter av maskiner och dylikt, som till sin omfattning är begränsade och icke kan ske på annat sätt. Det är frestande att ta upp ett par av de frågor herr Hallgren var inne på. nämligen enbilsåkarens status i samhället och problemet med hela näringens utveckling. Det skulle vara lika intressant att ta vissa synpunkter i herr Hugossons anförande. Jag skall emellertid vid denna tidpunkt på natten avstå men hoppas att vi får möjlighet att diskutera dessa frågor vid något senare tillfälle. Herr talman! Även om jag nu anser att motiveringarna till reservationen 1 borde ha fått en annan utformning, ber jag att få yrka bifall till denna reservation.

Herr talman! Jag är medveten om att timmen är sen. Jag vill dock understryka att trafikutskottet självt inte väljer tidpunkten för behandlingen i kammaren av sina ärenden, och jag tycker nog att vi utan moralisk indignation från något håll kan få fortsätta vår debatt här. Jag skall emellertid inte bli långrandig. Jag vill understryka att trafikutskottet vid behandlingen av de frågor som inryms i det här betänkandet blivit enigt i det mesta. Detta får väl tillskrivas det faktum att avsikten med de i propositionen framlagda förslagen — att komma till rätta med företagsstrukturen i åkerioch taxinäringen, att motverka överträdelser av vägtrafikbestämmelser i fråga om fordons belastning och att klara upp problem i fråga om gränsdragningen mellan linjetrafik och annan busstrafik — har haft stöd av trafikutskottets ledamöter. Det är egentligen bara beträffande lösningarna på problemen som meningarna delat sig på några punkter. För min del har jag avlämnat en reservation, som herr Hallgren talat för och yrkat bifall till, och jag skall inte orda vidare om den. En stor del av den diskussion som förekommit har rört sig om huruvida propositionens förslag till åtgärder för att komma åt överträdelser av bestämmelser om fordonens belastning kan vara rättvisa i de fall där godsets beskaffenhet är av den arten att det är svårt för fordonsföraren att avgöra dess vikt. Jag har för min del förfäktat den åsikten att det viktigaste är att eliminera, så långt det är möjligt, den överbelastning av fordonen som har förekommit i mycket stor omfattning i förhållande dels till fordonens bärighet, dels till vägens bärighet. Omfattningen av dessa överlaster belyses i någon mån av att man inom 1970 års långtidsutredning har uppskattat den totala godsmängd, som år 1968 transporterades såsom överlast med lastbil, till ca 110 miljoner ton — dvs. nära en femtedel av allt lastbilsgods transporterades som överlast detta år. Den uppgiften har jag hämtat ur utredningsbetänkandet Lastbil och taxi, som ligger till grund för den regeringsproposition utskottet har behandlat. För det första är det alldeles uppenbart att ett sådant förhållande ur trafiksäkerhetssynpunkt är alldeles orimligt. Överlastningen av fordon kan medföra defekter på dessa och därigenom leda till olyckor. Anpassningen till trafikens rytm kan försvåras, fordonets köregenskaper kan påverkas och likaså kan dess bromsegenskaper försämras — för att nämna bara några av de saker som berörts i debatten. Det är alltså mycket som talar för att överlastning utgör ett allvarligt trafiksäkerhetsproblem och därför bör behandlas därefter. För det andra har överlastning också allvarliga trafikekonomiska och samhällsekonomiska konsekvenser som man måste komma till rätta med. När det därför har talats om att det borde vara möjligt att finna vägar som skulle möjliggöra att hänsyn tas till eventuell oavsiktlighet vid överträdelser av den tillåtna lasten eller om att uppskjuta lagens ikraftträdande till dess tillförlitliga lastindikatorer finns att tillgå har jag för min del velat ställa detta i relation till det allvarliga problem som överlastning utgör. Det viktigaste är enligt min mening att vi får en lag som kan lösa de här problemen. De är av en sådan karaktär att de måste lösas. Regeringspropositionen har ju också fått en utformning som borde ge möjligheter för fordonsägarna att undvika att komma i konflikt med lagens bestämmelser. Det har vidare framförts motionsledes och i trafikutskottets debatt att den föreslagna avgiften för överlast borde anknytas till fordonet i stället för till fordonsägaren. Förslaget om överlastavgift var utformat så att om någon ytterligare en gång under ett år överträder lagen, utgår överlastavgiften med ett med 50 procent förhöjt belopp. För en åkeriägare med flera bilar eller ett företag som Svelast skulle detta, under förutsättning att ansvaret är knutet till ägare, få konsekvenser som ekonomiskt vore mycket kännbara för denne och dessutom ur rättvisesynpunkt tvivelaktiga. En revidering av regeringens förslag på den punkten har jag vid behandlingen haft sympati för, och utskottet har också enats om en sådan. I samband med propositionens förslag angående yrkesmässig trafik med buss har jag och några andra väckt en motion som krävde att länsstyrelserna vid fall av uppenbar osund konkurrens gentemot reguljär linjetrafik med busstrafik företag, som bedriver beställningstrafik, skulle getts möjlighet att återkalla tillstånd. Bakgrunden till motionen var — och är — det problem som berörs i propositionen, nämligen att personbefordran med buss i stor omfattning bedrivs utan tillstånd till linjetrafik men i former som konkurrerar med etablerad busslinjetrafik eller järnvägstrafik. Denna konkurrens får till följd att förutsättningarna allvarligt försämras för den linjetrafik som behövs för tillgodoseende av kraven på en tillfredsställande transportförsörjning. Under ärendets behandling har jag blivit övertygad om att motionens krav bör kunna tillgodoses genom den lagtext som finns och genom den förnyade granskning av trafiktillstånd som blir följden om riksdagen beslutar i enlighet med utskottets förslag. Jag skulle emellertid med några ord vilja belysa att de problem som propositionen och motionen pekat på verkligen är högst allvarliga. Helt nyligen har två tjänstemän vid statens järnvägars centralförvaltning gjort en undersökning av den s.k. veckoslutstrafiken med buss, som för närvarande pågår i en mängd relationer. Man menar att undersökningen gett vid handen att det florerar en mängd hämningslös och med hänsyn till regelbundenheten tveksamt laglig veckoslutstrafik, där arrangörerna helt ogenerat och öppet publicerar tidtabeller utan att inneha de linjetrafiktillstånd som enligt yrkestrafikförordningen krävs för denna verksamhet. I utredningen namnges över 50 företag — några av arrangörerna annonserar anonymt — som bedriver den här verksamheten. I några fall har researrangörerna ställts inför domstol och fällts för olaga trafik, men påföljden har varit så blygsam att den inte har haft någon avskräckande effekt. Bussföretagen bedriver också sin verksamhet utan större ekonomiskt risktagande. Bussföretagen utnyttjar i stor utsträckning redan befintliga fasta anläggningar utan att betala för det. Det gäller bl.a. motell, SJ:s väntsalar och bensinstationer. Metoden att använda andras investeringar är utbredd och vanligt förekommande. Om en tur inte skulle bli fullsatt, kan den utan vidare ställas in. Resenärerna hänvisas då till den reguljära trafiken, i de flesta fall järnvägen. SJ fungerar alltså här som reserv, men bussföretaget betalar — naturligtvis — inte SJ något för denna grundservice. Förhållandet är ju i stället att bussföretagen genom sin trafik — oftast varje fredag och söndag — drar undan lönsam trafik från SJ. Bussavgångstiderna ligger i många fall före lämplig SJ-förbindelse. Det skulle kunna finnas åtskilligt mera att andra ur SJ:s undersökning, och jag tror inte man kan komma förbi att vad som här påpekas är trafikpolitiska problem som måste observeras. Det är givet att den berörda busstrafiken ger många människor billiga resemöjligheter, och det skall naturligtvis inte i och för sig förmenas dem. Jag vill inte med detta ge sken av att på något sätt vara en överdrivet varm anhängare av SJ:s taxepolitik. Det är uppenbart att där det finns utrymme både för reguljär trafik och för trafik av det här slaget bör den få finnas. Det är emellertid viktigt att den reguljära trafikens möjligheter inte försämras på grund av veckoslutstrafiken. Speciellt för landsbygdens människor är det säkert mest betydelsefullt att man har regelbunden trafik in till närmaste stad, till länsstaden eller vad det kan vara fråga om. Att få till stånd en sådan transportförsörjning måste klaras i första hand. Det är naturligtvis mycket viktigt att, där denna finns, den inte slås sönder på grund av osund konkurrens. Jag hoppas emellertid att utskottets förslag kommer att ge möjligheter till en sanering av den här marknaden och vill därför yrka bifall till utskottets förslag på den punkten liksom till utskottets förslag i övrigt med undantag för den del där jag avlämnat reservation,